Herr talman! När det gäller frågan om arbetsanhopning i ett företag menar Sten Östlund att det inte finns några uppgifter om att det har blivit lättare för ungdomar att få arbete. Vi har inte någon statistik på detta — det är rätt svårt att få fram någon sådan. Men det finns uppgifter om att det har blivit något lättare för ungdomar att få arbete. Det tar tid, Sten Östlund, innan det sprider sig tillräckligt mycket att det har blivit lättnader i fråga om längden för provanställning. Men det är inte riktigt det frågan gäller, utan frågan gäller tvåårsramen. Jag skulle vilja ta upp ett par saker, Sten Östlund. Om ett företag i t.ex. turistbranschen erbjuder en studerande arbete, kan han eller hon få det under sommaren. Men nästa sommar får denna studerande inte komma tillbaka till företaget. Det är detta jag tycker är stelbent. Man skulle nå avsevärt mycket bättre flexibilitet, om man tog bort ramtiden på två år. När det sedan gäller turordningsreglerna säger Sten Östlund att det i stort sett är bra som det är och att man har möjlighet till samråd. Men snälla Sten Östlund, det är icke bra som det är! Låt oss tänka oss ett företag med tio anställda, där man måste säga upp fem. Någon av dessa fem kan vara en nyckelperson i detta lilla företag. Då skall det finnas möjlighet att gå förbi reglerna om turordning. Jag har här nämnt bara ett enda exempel, men det finns mängder av exempel som visar att man skulle kunna skapa avsevärt mycket större flexibilitet. Jag får tydligen tolka Sten Östlunds förslag på det sättet att han menar att vi skall ha stelbenta lagregler och avtalsregler. Det är tråkigt. Jag beklagar det, Sten Östlund.
Herr talman! Det är ju, Sten Östlund, inte bara orättvist när det gäller organisationerna, utan det är också en belastning för de arbetare som permitteras, eftersom det drabbar A-kassan så pass hårt — i dessa lägen ännu mer. Finns det nu något hopp om att parterna skall kunna uppnå en tillfredsställande avtalsuppgörelse? Ända sedan LAS antogs har det inte varit möjligt för parterna att uppnå någon överenskommelse, trots att frågan stått på förhandlingslistan vid flera tillfällen. Det har också funnits ett mycket starkt fackligt tryck utifrån, men trots detta har arbetsgivarorganisationerna bestämt motsatt sig. Varför skulle det gå nu? Nu säger Sten Östlund att vi skall ta upp saken i riksdagen, om det inte blir något resultat. Är detta ett löfte från socialdemokratiska majoritetens sida? Om Sten Östlund inte kan svara, kan kanske regeringens arbetsmarknadsminister som är i kammaren göra det. Om jag inte minns alldeles fel har landets arbetsmarknadsminister vid framträdanden på kongresser sagt att frågan skall lösas. Det är alltså inte omöjligt att vi får ett svar i dag. Sedan till Ove Karlssons motion. Nog borde man kunna gå med på en översyn. Även jag inser att det kan finnas problem, men i dag har vi fått en ökning av entreprenörverksamheten, som man vid en översyn borde kunna kartlägga eller kringgärda, så att det inte går att medvetet kringgå lagen på detta sätt. Jag tycker att det är litet dåligt av utskottet att inte gå med på en översyn. Då man ger regeringskansliet alla möjliga uppdrag när det gäller beredningsgruppen, borde det finnas en möjlighet att se över den här frågan som gäller oönskade arbetare som arbetsgivaren vill sortera ut på ett otillbörligt sätt. Sedan till den fråga som jag ställde till Sten Östlund: Kan medbestämmandelagenii detta fall verkligen stödja den fackliga aktiviteten för att hjälpa dem som ställs utanför?

Herr talman! Jag vill upprepa att det tyvärr tar tid innan informationen till företagen om att lagen har ändrats når till alla. Under de tio år som lagen med de här olika bestämmelserna har gällt har det rotats en uppfattning om att lagen är stelbent, och man har alltså dragit sig för att anställa. När vi nu gör en ändring dröjer det länge innan det blir verklig effekt — där får man kanske tåla sig litet grand. Men detta hindrar inte att vi under tiden kan komma med förbättringar. Den nuvarande lagregeln medverkar faktiskt i praktiken till att färre får jobb. Företag inom branscher där arbetsmängden växlar försöker att klara arbetstoppar med de anställda som företagen har i stället för att anställa ytterligare. Det är en flexibilitet som jag efterlyser, och jag tycker att Sten Östlund, som är en klok man med erfarenhet från det verkliga arbetslivet, borde kunna öppna dörren en liten smula för större flexibilitet. Det gäller ju hela tiden att pröva alla möjligheter att ge ytterligare människor arbete. Beträffande provanställning: Vi har fortfarande kollektivavtal som begränsar möjligheterna, som har bestämmelser om kortare tid än sex månader. Det är här vi menar att lagen borde ta över, för att underlätta möjligheterna till provanställning. När det gäller nyckelpersoner: Visst har det förekommit att man har gjort upp om att en nyckelperson skall gå före, men vad är det då som har hänt på sina håll, Sten Östlund? Jo, man har kommit med ovidkommande motkrav, vilket är något som försämrar lagens funktion.

Herr talman! Vi kräver nu, Sten Östlund — jag vet inte för vilken gång i ordningen — beslut om lön för permitterade från första dagen. Det har vi gjort vid ett flertal tillfällen. Det har blivit avslag — och förslaget har icke biträtts av socialdemokraterna. Men nu har ni regeringsmakten, och vi har majoritet tillsammans — alltså kan vi göra något. Men då säger ni att vi skall avvakta avtalsförhandlingarna, och så går ni tillbaka till utskottets skrivning att regeringen skall ta erforderliga initiativ om det inte blir ett avtal. Då frågar jag om det är ett löfte, och då går Sten Östlund tillbaka igen och talar om erforderliga initiativ. Jag frågar igen: Gäller de erforderliga initiativen lön från första dagen eller något annat? Sten Östlund hann inte kommentera den sista reservationen. Men jag vill säga: När LAS skrevs var det väl inte meningen att den som bedrev verksamhet skulle kunna utnyttja den här luckan i lagen. Nu när vi har erfarenheter av en utvidgad entreprenörsverksamhet borde vi väl kunna göra en översyn och täppa till den luckan? I annat fall kommer ju de arbetare som drabbas att lämnas i sticket. Kanske kan Sten Östlund svara på om man via MBL kan klara de människor som lämnas i sticket. Kommer man åt de här företagen med medbestämmandelagen?

I förarbetena till lagen sägs att företrädesrätt till nyanställning i första hand tillkommer sådana arbetstagare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Tyvärr förekommer det inom vissa yrkesområden — skogsarbetarna är ett sådant exempel — att det sker uppsägningar med hänvisning till arbetsbrist medan det efter en kort tid är entreprenörer som övertar de uppsagdas arbetsuppgifter. Man har således inte i verkligheten gjort uppsägningar på grund av arbetsbrist utan för att kunna organisera om arbetet. Jag har den bestämda uppfattningen att det är ett sätt för arbetsgivarna att missbruka sin rätt att avgöra verksamhetens omfattning och inriktning. Tyvärr blir arbetstagarparten överspelad. Lagen har varit i kraft så länge att en översyn nu vore motiverad. Enskilda fackförbund rår inte på problemen. Det måste till mer långtgående åtgärder, och jag har uppfattningen att en lagöversyn är den bästa vägen att gå. Det är nog i den här frågan som i många andra: När de fackliga organisationerna inte klarar av arbetsgivaren krävs ny lag eller lagändring. Det borde ske en översyn av den här lagen, så att tanken bakom lagstiftningen inte helt missbrukas av arbetsgivarna vid vissa tillfällen.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har under en följd av år, genom motioner och på annat sätt, krävt förändringar av förtroendemannalagen. Vi anser att det är i allra högsta grad motiverat och nödvändigt att förändra lagen så att begreppet facklig verksamhet i lagens mening även omfattar mer allmänna samhällsfrågor liksom politisk verksamhet. Herr talman! Rätten till politisk verksamhet är en av de grundläggande rättigheterna här i landet. Men den grundlagsfästa rättigheten begränsas eller förvägras människor i arbetslivet — i kraft av äganderätten. Detta sker samtidigt som Svenska arbetsgivareföreningen numera uppträder som ett stort politiskt överparti, som — genom att använda sin nästan obegränsade tillgång till resurser — mer aggressivt än någonsin försöker slå tillbaka arbetarrörelsens positioner och slå ned på dess värderingar. Arbetsgivarna och deras parlamentariska hantlangare utnyttjar kapitalismens kris och den omfattande arbetslösheten för att pressa tillbaka de av den svenska arbetarklassen vunna rättigheterna. Därför är det mera angeläget än någonsin att rätten till politisk verksamhet även omfattar arbetsplatserna. Herr talman! Vårt parti har tidigare även krävt bl.a. att den fackliga organisationen skall ges rätt att bestämma omfattningen av och tidsåtgången för det fackliga uppdraget samt att rätten till fackliga möten på betald arbetstid skall skrivas in i lagen. Den fackliga organisationen skall ha rätt till tillträde till de arbetsplatser där det finns medlemmar, och de fackliga experter som facket anlitar skall ges samma rättigheter. Ingenting har inträffat som kan föranleda oss att ändra uppfattning i den här frågan. Tvärtom! Många förändringar i samhället har inträffat, som bekräftar och understryker vår övertygelse om att ett uppfyllande av nu nämnda krav är en nödvändig förutsättning i strävan att stärka den fackliga rörelsens ställning. Jag yrkar därför bifall till den av Lars-Ove Hagberg framlagda reservationen 1. Reservation 2 anknyter till motion 1072 av Jan Bergqvist och Birger Rosqvist. Motionen i fråga visar på ett övertygande sätt de särskilda svårigheter som föreligger när det gäller att bedriva facklig verksamhet i multinationella företag. Ett dominerande drag i den strukturomvandling som den svenska industrin f. n. genomgår är en ökad och accelererad multinationalisering. En av fördelarna med multinationalisering av industrin, ur företagens synpunkt, är den s.k. riskspridningen, dvs. företagen får möjligheter att, genom överflyttning av produktionen från det ena landet till det andra, motverka effekterna av eventuella fackliga aktioner. Det ger företagen förutsättningar för påtryckningar och ett övertag gentemot den fackliga rörelsen genom möjligheterna att spela ut arbetarrörelser i olika länder mot varandra. Såsom motionärerna mycket riktigt påpekar fattas ofta mycket viktiga beslut i utlandsägda företag utan att de anställda som berörs får möjligheter till insyn. De fackliga organisationerna får svårt att skaffa sig en riktig bild av företagets ekonomiska situation, på grund av de internationella företagens möjligheter att dölja vinsterna eller att föra över dem till enheter i andra länder. Det är uppenbart att multinationaliseringen av industrin ställer mycket stora krav på det fackliga arbetet. Det bör därför vara ett svenskt samhällsintresse att underlätta för våra fackliga organisationer att samarbeta med facket i andra länder. Särskilt angeläget är detta med tanke på att Svenska arbetsgivareföreningen med stora resurser motarbetar en aktivare facklig bevakning av de multinationella företagen. Genom ett särskilt cirkulär i december 1979 begär man av sina medlemmar att de —- inte skall acceptera att utländska koncernbildningar förhandlar med svenska fack om t.ex. investeringar, —- inte skall underlätta internationellt fackligt koncernsamarbete, och —- inte skall binda internationella uppföranderegler genom avtal. Behovet av kontakter mellan koncernens fackliga organisationer erkänns i OECD:s riktlinjer för multinationella företag. De kontakterna, herr talman, är en nödvändig förutsättning för en effektiv facklig verksamhet i multinationaliseringens tidevarv. Jag yrkar bifall till reservation nr 2.

Herr talman! De två motioner som behandlas i betänkandet är litet olika. Vpk-motionen är en av de motioner som vanemässigt väcks under den allmänna motionstiden. Motionen har i år också kommit igen som en reservation som fogats till betänkandet. I betänkandet redogörs för skälen till utskottets avstyrkande av vpkkraven. Ett exempel är kravet om rätt till fackliga möten på betald arbetstid. I betänkandet upplyser majoriteten om att de här frågorna har behandlats av parterna i det s.k. utvecklingsavtalet. Jag vet att det är löntagarpartens bestämda uppfattning att utfallet av det här avtalet och det fortsatta förhandlingsarbetet skall vara vägledande för ett eventuellt lagstiftningsarbete. Skall det lagstiftas på detta område är det rimligt att kravet kommer från löntagarorganisationerna. Vpk:s andra reservation är baserad på en motion av Jan Bergqvist och Birger Rosqvist. Motionärerna tar upp en mycket viktig principfråga. De här frågorna diskuteras av fackliga organisationer som har problem med de multinationella koncernerna. Bl. a. Fabriksarbetareförbundet arbetar med de här frågorna, speciellt inom Norden. Nya arbetsrättskommittén rekommenderar i sitt slutbetänkande att man tills vidare avvaktar de resultat som kan uppnås genom de koncernbstämmelser som finns i utvecklingsavtalet. Det finns all anledning att noga följa vad som händer på det här området, och om inte förhandlingsvägen är möjlig, aktualisera lagstiftning. Men det är då viktigt att man i förberedelserna för ett sådant arbete har nära kontakt med de organisationer som har de här problemen. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Lars Ulanders första argument för avslagsyrkandet på reservation 1 är att motionerna har behandlats tidigare. Som andra argument hänvisar han till det s.k. utvecklingsavtalet mellan SAF och LO/PTK. Det är riktigt att det finns ett sådant utvecklingsavtal liksom att det i en rad andra avtal finns regler om fackliga möten på betald arbetstid och om rätt för de fackliga organisationernas företrädare och experter att få tillträde till andra arbetsplatser än de egna. Men det kan väl inte på något sätt förhindra att man skriver in sådana här fackliga rättigheter i lagen så att de blir generellt giltiga, dvs. även på arbetsplatser som inte omfattas av avtalsregleringar. Detta gäller alltså den första reservationen. Beträffande vår andra reservation är utskottets svar litet mer löjeväckande. Man hänvisar till den nya arbetsrättskommitténs analyser, den s.k. Nark, och säger att kommittén får försöka analysera den här problematiken. Men ännu har den inte kommit någon vart. Kommittén rekommenderar att de överenskommelser som finns mellan SAP och LO/PTK skall följas. Men vissa av dessa överenskommelser handlar om något helt annat, nämligen om koncernbildningar inom landet. Utskottet hyser dock förhoppningen att den här kommittén så småningom skall uppmärksamma problematiken och någon gång i framtiden lägga fram förslag som kan vara tillfredsställande ur motionärernas synpunkt. Nu är jag, herr talman, kanske inte så intresserad av hur den här arbetsrättskommittén tänker och vad den gör. Jag är mer intresserad av vad utskottet tänker och föreslår med anledning av våra konkreta förslag. Kan Lars Ulander ge besked på den punkten?
Herr talman! Den första motionen har diskuterats i riksdagen under ett antal år. Jag tror att vi kan argumenten för och emot, varför de inte behöver upprepas. Beträffande vpk:s andra reservation, som är baserad på motionen av Jan Bergqvist och Birger Rosqvist, förefaller det faktiskt som om Alexander Chrisopoulos inte har läst utskottets betänkande. Utskottet presterar en mycket stark skrivning och framhåller bl.a. följande: ”Utskottet utgår från att dessa särskilda förhandlingsoch informationsfrågor med deras internationella aspekter uppmärksammas av den tidigare nämnda arbetsrättsliga beredningsgruppen i arbetsmarknadsdepartementet i samband med att man följer utvecklingen på koncernområdet i övrigt. Det får vidare förutsättas att beredningsgruppen tar erforderliga initiativ till de nya avtalslösningar eller lagändringar som visar sig motiverade av den fortsatta utvecklingen, däribland fackliga resursfrågor av det slag som aktualiserats i motionen. Mot den bakgrunden anser utskottet det inte behövligt att föreslå någon åtgärd med anledning av motion 1042.” Det innebär i klartext att riksdagen mycket starkt kommer att uttala sig för att dessa frågor skall lösas. Det uttalandet baseras på motionen av Birger Rosqvist och Jan Bergqvist.
Herr talman! När det gäller vår första reservation hävdar jag fortfarande att det inte är ett tillräckligt svar att hänvisa till att motionen i fråga har diskuterats tidigare i utskottet. Att det i dag finns avtal som berör de punkter i fråga om vilka vi framlägger förslag hindrar inte att avtalen kan skrivas in i lagen, så att de blir giltiga även på arbetsplatser som inte berörs av avtalsregleringar. I fråga om motion 1042 gör Lars Ulander och jag litet olika tolkningar om vad som bör gälla. Utskottet utgår från att kommittén så småningom skall uppmärksamma de berörda problemen, och man uttrycker en förhoppning om att den någon gång i framtiden skall lägga fram konkreta förslag till lösningar. Men det är inte det som är intressant, Lars Ulander. Det intressanta är vad utskottet säger, inte vad en beredningsgrupp inom departementet förhoppningsvis ämnar göra någon gång i framtiden.
Herr talman! När det gäller frågan om utvecklingsavtalet och dess möjliga utfall bör man kanske ta kontakt med parterna och höra hur de ser på detta. De önskar inte ett inhopp lagstiftningsvägen i frågor som de själva behärskar och som vi har förhandlat om. Vad sedan beträffar de andra frågorna vill jag säga till Alexander Chrisopoulos att utskottet i den delen inte framför några förhoppningar utan utgår från att dessa frågor skall observeras, behandlas och lösas. Det är alltså inte alls fråga om några förhoppningar.
Kammaren övergår nu till att debattera arbetsmarknadsutskottets betänkande 5 om medbestämmandefrågor m.m.

Herr talman! Vilever i en tid av förändringar; gamla, invanda förhållanden gäller inte längre. Nya förutsättningar kräver nya förhållningssätt. Svensk industri möter i dag en helt annan konkurrens på världsmarknaden än tidigare. För att bevara och förbättra vårt välstånd måste vi anpassa oss till nya ekonomiska och tekniska förhållanden. Detta innebär, som Alf Wennerfors nyss anfört, förändringar som ställer stora krav på anpassningsförmåga, inte minst inom arbetslivet. Organisationerna på arbetsmarknaden har i Sverige en för västvärlden unikt stark ställning. Hög anslutningsgrad och en stark centralisering av det ' fackliga agerandet i kombination med direkt medverkan i det politiska beslutsfattandet leder utvecklingen mot ett korporativt samhälle, där den demokratiska beslutsprocessen riskerar att bli en formalitet utan innehåll. Denna utveckling ger allt mindre utrymme för den flexibilitet som är nödvändig för att vi skall kunna hävda oss i konkurrensen med omvärlden och därmed skapa en fast ekonomisk grund för trygga arbeten. Den omfattande lagstiftning på arbetsrättens område som inleddes i början av 1970-talet har på många områden lett till centralstyrning och formalism i stället för decentralisering och förmåga att anpassa sig till nya förhållanden. Till de fackliga organisationernas starka ställning bidrar det förhållandet att de i realiteten har en monopolställning. För den enskilde anställde finns i allmänhet inget alternativ. Organisationsklausulerna i många kollektivavtal innebär ett tvång för enskilda anställda att tillhöra en viss facklig organisation om de vill ha arbete inom avtalsområdet, och arbetsgivarna är bundna till att endast anställa personer som tillhör ”rätt” förbund. Men detta räcker inte för de fackliga organisationerna. De anser sig ha rätt att ställa krav som ger intryck av att de inte accepterar någonting mindre än total kontroll av alla arbetsgivare och alla arbetstagare på alla livets Nr 31 områden. ä 4 ; Onsdagen den Det är med förundran man iakttar deras agerande under senare år. Allt 33 fiövälmberlö83 oftare befinner sig fackliga organisationer i strid, inte mot övermäktiga arbetsgivare eller mot ett orättvist samhälle, utan mot enskilda människor, i ; Medbestämmandearbetsgivare och arbetstagare. Genom blockader tvingas anställda bli medlemmar i facket och arbetsgivare tvingas teckna kollektivavtal, trots att varken de eller deras anställda vill ha sådana avtal. Också om anställda saknas kräver fackliga organisationer kollektivavtal och tar till blockader för att tvinga igenom sin vilja. Blockader kan också utlösas som en följd av tvistigheter mellan olika förbund om vilket som har rätt till kollektivavtal på en viss arbetsplats, men även om en företagare med eller utan påtryckningar i form av blockad har tecknat kollektivavtal, kan han eller hon inte vara säker på att accepteras av facket. Det förekommer att en facklig organisation principiellt betraktar egenföretagare som icke seriösa och efter att först ha tilltvingat sig kollektivavtal säger upp detta med motiveringen att anställda saknas och att företagen därför inte kan betraktas som seriösa. Därefter vägrar den fackliga organisationen att godkänna företagen i fråga som entreprenörer med hänvisning till vetorätten i 38 och 39 §§ Medbestämmandelagen. Företag som svartlistats på detta sätt har ingenting att sätta emot. De får ofta inte ens veta att de är svartlistade. De har inga möjligheter att försvara sig, lagen erbjuder inget skydd. Fackliga organisationer agerar självpåtaget polis och kontrollerar enskilda företags bokföring för att avslöja ekonomiska transaktioner som är olagliga eller på annat sätt inte passar de fackliga kraven — ett förfarande som uppenbarligen, efter den debatt som fördes här i går, accepteras av regeringen. På lösa grunder svartlistas företag och åläggs i praktiken näringsförbud utan någon som helst rättslig prövning. Facket utnyttjar vetorätten i medbestämmandelagen till att ta lagen i egna händer. Gentemot enskilda medlemmar visar fackliga organisationer ofta en ren förmyndarattityd. De tillåts inte att använda sin ledighet till att förkovra sig inom sitt yrke, de kollektivansluts till det socialdemokratiska partiet, deras medlemsavgifter används till att finansiera arbetarrörelsens politiska verksamhet. Ett förbund kollektivansluter sina medlemmar till en hemförsäkring hos ett arbetarrörelsen närstående försäkringsbolag. Regeringen hjälper till och ger sitt medgivande till att medlemsregister samkörs på data med försäkringsbolagets register trots datainspektionens avslag. Medlemmar tvingas gå till domstol för att slippa vara med. Fler förbund förbereder dess värre liknande sakförsäkringar. Fackliga organisationer använder också sin makt till att bedriva åsiktskontroll. Under storkonflikten 1980 föreslogs på fullt allvar att leveranser av varor skulle stoppas till tidningar som framförde för de fackliga organisationerna misshagliga åsikter. Vi har nyligen sett hur fackliga organisationer har försökt ingripa med bojkotter av företag som stött kampanjen mot fackföreningsfonder. 165 Fackliga organisationer hindrar föräldrar från att medverka i arbetet på de daghem där deras barn vistas. Skolbarn hindras från att hjälpa till att hålla sin skola snygg. Frivilliga insatser inom vården hindras. Svårigheter möter medlemmar som frivilligt vill arbeta på inrättningar som drivs av ideella organisationer Ovanpå detta förvägras medlemmar utträde ur fackliga organisationer. Den som försöker straffa sig ut genom att låta bli att betala medlemsavgiften kan finna att detta är omöjligt på grund av de avtal som finns mellan den fackliga organisationen och arbetsgivaren om automatiskt löneavdrag för fackföreningsavgiften. Medlemmar tvingas gå till domstol för att komma ifrån sitt medlemskap. Allt detta är utslag av ett kollektivistiskt, totalitärt tänkande, som borde vara en demokratisk rättsstat fträmmande. Det är en utveckling som måste djupt beklagas. De fackliga organisationerna har otvivelaktigt spelat en väsentlig roll för Sveriges såväl demokratiska som ekonomiska utveckling. De har en stor uppgift att fylla i den fortsatta utvecklingen på arbetsplatserna och som kritiker och övervakare av såväl arbetsgivare som de politiska makthavarna. De har en stor uppgift att fylla genom att medverka i den strukturförändring som det svenska samhället står inför. Ny teknik på många områden ställer krav på nya och bättre kunskaper, på omställningsoch anpassningsförmåga. Nya sätt att bedriva företagsamhet och leda företag utvecklas. Vi lever i en dynamisk och stimulerande tid. Det som vi i dag uppfattar som kris bär i sig fröet till framtida utvecklingsmöjligheter. Men för att vi skall kunna övervinna krisen och ta vara på och utveckla de goda möjligheter vi har fordras att alla medverkar och arbetar i samma riktning. Lösningar på såväl nya som gamla problem måste finnas. Problemen varierar från bransch till bransch, från arbetsplats till arbetsplats. Nya företag kommer att startas. Sådana är i allmänhet små, mycket små. De måste få frihet att arbeta och växa sig stora. De måste också få frihet att misslyckas. Det krävs öppenhet för nya signaler från marknaden, flexibilitet och förmåga att fånga tillfället i flykten. Företagsledning och anställda måste själva finna de vägar som passar det egna företaget bäst. Centraldirigering och kollektiva lösningar passar sällsynt illa. Det är mot den här bakgrunden de moderata kraven på förändringar i det arbetsrättsliga systemet skall ses. Medbestämmandet skall leda till att de anställda kan medverka i den utvecklingsprocess som ständigt pågår på arbetsplatserna. Då måste medbestämmandet ske på lokal nivå. Det är de anställda i det enskilda företaget som i första hand skall ha rätt till inflytande och medbestämmande. Det måste också gälla de små företag där inte fackklubb eller facklig förtroendeman är utsedd. Det är de anställda på de enskilda arbetsplatserna som skall avgöra i vad mån de önskar biträde från centrala fackliga organ. Det är inte de fackliga organisationerna centralt som skall bestämma vad som får göras och inte göras lokalt. Här har vi och centern en gemensam grundsyn, men vi anser att formerna för hur medbestämmandet skall bedrivas i de mindre företagen behöver närmare penetreras. Eftersom det sitter en arbetsgrupp inom departementet — Nr 31 och arbetar med medbestämmandefrågorna, bör den vara ett lämpligt forum Onsdagen den för detta arbete. Det av centern föreslagna förfarandet skall då givetvis ingå i 23 november 1983 övervägandena, men vi kan också tänka oss andra former för hur de anställda i mindre företag skall tillförsäkras ett reellt medinflytande utan mellan Medbestämmandehänder, frågorm.m. Arbetstagarbegreppet behöver preciseras. Föräldrar skall kunna hjälpa till på sina barns daghem utan att betraktas som anställda. Anhöriga till egenföretagare skall kunna undantas från arbetstagarbegreppet. Olika former av företagande måste accepteras och ges utrymme att utvecklas. Den enskildes rätt gentemot starka organisationer måste värnas i lag. Människors rätt att bilda och tillhöra föreningar accepteras överallt i den fria världen. I Sverige finns denna rätt inskriven i grundlagen. Självfallet borde med denna rätt följa rätten att slippa tillhöra en förening. FN deklarationen om de mänskliga rättigheterna stadgar också att ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning. Enligt ett uttalande av Europadomstolen tolkas likaså föreningsrätten i Europakonventionen så att den också omfattar en negativ föreningsrätt. Dessa dokument slår Sverige vakt om i andra sammanhang, dock inte i detta. I Sverige är det viktigare att slå vakt om de stora organisationerna än om de enskilda människorna. Vi yrkar i år, liksom tidigare år, ett lagfäst skydd för den negativa föreningsrätten. Härigenom skulle också frågan om organisationsklausuler lösas. Ett annat område där enskilda människors rätt måste skyddas mot starka organisationer är den fackliga stridsåtgärd som blockad mot företag utgör. Utvecklingen under senare år visar att blockad allt oftare har tillgripits på ett sätt som är stötande för rättsmedvetandet. Blockader måste tillgripas med särskild varsamhet och urskiljning, eftersom det företag som blir utsatt för blockaden vanligen inte har några möjligheter att motverka eller besvara den. I allmänhet kan det blockerade företaget endast välja mellan att kapitulera eller att gå under. Det är ett oavvisligt krav att stridsåtgärden står i rimlig proportion till det resultat man förväntar sig. Därför bör blockad mot enmansföretag över huvud taget inte förekomma. Vi kräver tillsammans med centern förbud mot sådana blockader. Från moderat håll anser vi emellertid att detta inte är till fyllest. Även i de fall företag har anställda som inte önskar kollektivavtal bör rätten att vidta blockad begränsas. Utskottet hänvisar till att några blockader av enmansföretag inte är aktuella f. n. Detta skulle naturligtvis kunna tolkas positivt, att här sker en självsanering. Det är emellertid en fråga som handlar om den enskildes rätt, och den måste regleras i lag. Erfarenheten visar att den enskilde företagaren behöver ett lagstadgat skydd mot blockader. Att de socialistiska partierna finner det mer angeläget att slå vakt om de fackliga organiationernas rätt att företa blockader, även om dessa står i klar strid mot rättsmedvetandet, än att värna om den enskildes rätt finner jag | naturligt. Det ligger dess värre i linje med den utveckling mot ett korporativt samhälle som vi ser. Däremot anser jag det obegripligt att folkpartiet, som 167 kallar sig liberalt, inte slår vakt om den enskildes rätt. I konfliktsituationer händer det ofta att de fackliga organisationerna ställer krav på skadestånd för verkliga eller förmenta brott mot medbestämmandelagen. Företagare, som befinner sig i en pressad situation och inte orkar med ytterligare en strid, ger ofta efter för sådana krav, även om lageller avtalsbrott inte har skett. Detta står i strid med de avsikter riksdagen hade vid medbestämmandelagens tillkomst. Konsekvenserna av lagstiftningen bör i detta avseende analyseras, så att missbruk kan förhindras. De frågor jag har tagit upp är sådana som inte rimligen kan lösas avtalsvägen. Medbestämmandelagen förutsatte komplettering med avtal. Det tog lång tid innan avtal kunde träffas, men nu finns medbestämmandeavtal för i stort sett hela arbetsmarknaden. Många av de oformligheter som försvårat tillämpningen av lagen bör det därför vara möjligt att nu komma till rätta med i förhandlingar mellan parterna. En av dessa frågor är den fackliga vetorätten vid anlitande av entreprenör. Som jag tidigare nämnde förekommer missbruk av denna vetorätt. Seriösa entreprenörer svartlistas på lösa grunder och utan möjlighet att tala för sin sak. I utvecklingsavtalet på den privata sektorn har denna fråga uppmärksammats. Vi vill därför avvakta utvecklingen ytterligare någon tid. Det finns emellertid mycket som tyder på att parterna inte förmår förhindra missbruket och att det kommer att bli nödvändigt med lagstiftning på detta område. De yrkanden som vi har framställt i de olika reservationerna är av sådan karaktär att de inte rimligen kan lösas avtalsvägen. Det krävs lagstiftning. Detta gäller även förhållandena inom den offentliga sektorn. Min kollega Anders Högmark kommer senare under debatten att redogöra för våra ställningstaganden på den punkten. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2-4 och 6-11.

Herr talman! Ett ökat reellt medinflytande för anställda inom näringsliv och förvaltning kan tillföra besluten i arbetslivet kunskaper och erfarenheter som annars inte skulle komma fram. Samtidigt kan ett formellt medbestämmande verka byråkratiserande och vålla irritation i vissa fall. Tilltron till medbestämmande i arbetslivet minskar ju mer förhandlande som tycks pågå ”för att det så skall vara”, utan märkbara resultat för de berörda anställda. När erfarenheterna av medbestämmandelagstiftningen nu blivit mer och mer kända, är det viktigt att kampen mot byråkratiseringen och formalismen i medbestämmandet skärps i vissa avseenden. I reservation 5 tas medbestämmandets utformning i mindre företag upp. Vi anser från centerpartiets sida att tyngdpunkten i MBL måste ligga inom arbetsplatsen. Lagstiftningen gör ingen skillnad mellan det stora företaget och det mindre med mycket få anställda och där fackklubb saknas. I dag gäller således att förhandlingsoch informationsskyldigheten skall fullgöras med någon utanför företaget. Centern anser att för att inte onödigtvis byråkratisera MBL:s tillämpning borde det vara möjligt att för de mindre företag som saknar fackliga förtroendemän tillämpa en särordning utan onödig byråkrati. En sådan Nr31 ordning skulle kunna vara att arbetsgivaren fullgör en inledande information Onsdagen den och förhandling direkt med de anställda i företaget. Det som avhandlas 23 november 1983 rapporteras till vederbörande fackliga organisation, och sker ingen reaktion har arbetsgivaren uppfyllt sina skyldigheter. Vi anser också att företag som Medbestämmandesaknar andra anställda än familjemedlemmar helt skall undantas från MBL. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 5. I reservation 9 behandlas blockad mot enmansföretag. Vi från centern anser att enmanseller familjeföretagare som inte har anställda bör undantas från stridsåtgärder, som i dag kan förekomma mot icke avtalsbundna företag. Parterna har i dag stor frihet att bestämma vilka stridsåtgärder som skall tillgripas. Men åtgärderna måste ju stå i rimlig proportion till det resultat man vill uppnå. Vi i centern anser mot denna bakgrund att blockad av enmansföretag är en omotiverad facklig stridsåtgärd som bör förbjudas. Jag yrkar således bifall till reservation 9. I fråga om redovisningen av konfliktbidrag kvarstår vår uppfattning att regeringen skall redovisa de konfliktbidrag som betalas ut av fackföreningar och arbetsgivarorganisationer och storleken av dessa i förhållande till de sammanlagda medlemsavgifterna. Jag yrkar därför bifall till reservation 10. En självklar begränsning av medbestämmandet för de anställda inom offentlig verksamhet är den politiska demokratin. De anställda kan inte ha ett större inflytande på grund av sin anställningssituation och med hänsyn till vem som är deras arbetsgivare än medborgare i övrigt. Det finns i dag en oklarhet om var denna gräns går, och detta har lett till en ökad byråkratisering inom den offentliga sektorn. Särskilt på det kommunala och landstingskommunala området har MBL-förhandlingar medfört irritation genom utdragna förhandlingar i olika instanser i samma ärende. Bl. a. noterade den kommunaldemokratiska utredningen just detta. Det är nu hög tid att skapa större klarhet på detta område. Därför är det nödvändigt att den tidigare beslutade utredningen om gränsdragningen mellan medbestämmandet och den politiska demokratin fullföljs. Det rådde ju full politisk enighet mellan kommunförbundens styrelser om just en dylik utredning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 12. När det gäller medbestämmandets utformning inom regeringens kansli vill vi understryka vilka ämnesområden som skall prioriteras. Därför bör en utgångspunkt för översynsarbetet vara de principer som anges i motion 2063. Dessa innebär dels att medbestämmandet skall koncentreras till det tillfälle då det egentliga beslutet fattas, dels till vissa ämnesområden. Jag yrkar bifall till reservation 14. Tillsättningar av chefer inom offentlig verksamhet bör enligt vår mening ske smidigare. Inom den offentliga sektorn styr lagar och andra författningar i stor utsträckning verksamheten. Myndighetspersoner har som en av sina viktigaste uppgifter att tjäna allmänheten, och rollen som chef för de anställda är därmed klart mindre markerad. Vissa chefer utses enligt särskilda regelsystem, där tillsättningen inte kan påverkas genom förhand 169 lingar. Trots detta sker i dag förhandlingar. Mot denna bakgrund bör regeringen utarbeta förslag som innebär att chefer inom offentlig sektor ej blir föremål för förhandlingar, utan endast informationsskyldighet skall föreligga. Herr talman! Slutligen yrkar jag bifall till reservation 15.

Herr talman! Till höstens ”begivenheter” hör att vi har ett betänkande som behandlar de arbetsrättsliga frågorna. I fråga om medbestämmandet över den egna arbetssituationen har ju debatten varit i gång i många år. Från liberalt håll har vi deltagit i debatten, många gånger i pådrivande roll. Vi har också varit med och tagit stort ansvar för det som har hänt under det senaste decenniet, alltifrån de anställdas rättighet att delta i företagens styrelsearbete till att via lagstiftningen utforma ett medbestämmande i arbetslivet. Vi har nu en internationellt sett helt unik lag när det gäller jämställdheten mellan män och kvinnor i arbetslivet. Men lagstiftning är inte bara att reformera med nya inslag. Det gäller att stanna upp och göra avstämningar, att fråga oss själva: Blev det som vi hade avsett? I den delen kan man säga att den nya arbetsrättskommittén har haft sin uppgift att följa och iaktta erfarenheter från den medbestämmandelag som riksdagen beslöt om 1976. Det beslutet byggde f. ö. i hög grad på att parterna skall komplettera lagstiftningen med avtal. Så har också skett under de mellanliggande åren, först på den statliga, kommunala och kooperativa sidan och nu senast på det privata området, där SAF, LO och PTK har tecknat ett utvecklingsavtal. Under de år som folkpartiet i olika regeringar hade ansvaret för arbetsmarknadspolitiken föreslog vi också justeringar i en del av lagstiftningen,t.ex. lagen om anställningsskydd. Det är intressant att konstatera att det förslaget i allt väsentligt antogs av riksdagen, då med en borgerlig riksdagsmajoritet, och att nämnda lag nu också med den socialdemokratiska regeringens gillande har förblivit oförändrad. Jag tror alltså, herr talman, att vi nådde en hygglig balans i avvägningen mellan de många intressen som också gör sig gällande på arbetsrättens område. Med utgångspunkt från att det är parterna som i hög grad skall hantera det här och ges stor frihet att utforma reglerna för hur man ordnar sina relationer på arbetsmarknaden, leder detta till att vi bör vara utomordentligt försiktiga när det gäller det framtida lagstiftningsarbetet. Den principiellt positiva inställning vi har till ett avtalsförfarande begränsar ju också aktiviteten på lagstiftningsområdet. Det torde vara ett skäl för att inte nu utan vidare störta i väg. Nu sade Sonja Rembo i sitt inlägg att hon ifrågasatte om folkpartiet var tillräckligt liberalt, eftersom det inte ville vara med och lagstifta om ett blockadförbud. Nu är jag, herr talman, inte alltför imponerad av moderat kritik av hur vi hanterar frågor om lag resp. avtal, eftersom moderaterna inte är särskilt konsekventa på den punkten. De åker närmast slalom mellan de båda åsikterna, dvs. huruvida vi skall ha lag eller avtal. Exempel kan jag Nr 31 återkomma till. 3 SN - nikAs Onsdagen den Utskottet är alltså ganska kallsinnigt till framstötar från både vänster och FI november 1985 höger. Kommunisterna för sin del har ju aldrig godkänt det regelsystem som riksdagen har bestämt SE för, utan har på vitala Pönkten underkänt ar det Medbestönmtånnde: finns regler som också innehåller sanktioner. Kommunisterna vill inte se 3 frågorm.m. parterna som två likställda och förhandlande parter. Från det motsatta hållet har det gjorts många framstötar under årets lopp. Där har infallsvinkeln varit att lagstiftning och f. ö. också avtal varit alltför hämmande på ett fritt verkande näringsliv. Flera av de synpunkter som tas uppi de motioner som behandlas i detta betänkande täcks f. ö. in under de olika avtal som parterna träffat, och därför finns det enligt min mening inte anledning för riksdagen att göra genomgripande förändringar. Det finns dock på några områden anledning att fortsätta översynen i avsikt att nå en smidigare hantering, och det gäller t.ex. den svåra gränsdragningen mellan facklig kompetens och politisk demokrati. Där har riksdagen redan uttalat önskemålet — och det har bl.a. Kommunförbundet och Landstingsförbundet ställt sig bakom — att man skall se över den här frågan. På den här punkten har den nuvarande regeringen nonchalerat detta riksdagsbeslut, och därför kräver vi i en trepartireservation, nr 12, att denna utredning både tillsätts och fullföljs enligt de riktlinjer som riksdagen fattade beslut om redan hösten 1981. Likaså anser vi att det är angeläget att översynen av statens förhandlingsråd fortsätter, och i den delen yrkar jag bifall också till reservation 14. För övrigt yrkar jag bifall även till reservationerna 2 och 10. Slutligen, herr talman, vill jag kommentera motion 2178 av Ingemar Eliasson och Jan-Erik Wikström, som berör ideella insatser på olika områden. Motionen tar upp frågan om det arbete som medlemmar av en ideell organisation utför i den egna organisationens tjänst. Där har ibland uppstått en del konflikter mellan å ena sidan de fackliga företrädarna, som har en självklar uppgift att bevaka arbetstagarintressena, och å andra sidan organisationens möjlighet att fritt få verka i sin folkrörelseuppgift. Det kan t.ex. ha gällt arbete vid de kristna samfundens sommargårdar eller på andra fritidsoch semesteranläggningar i de ideella folkrörelsernas ägo. Utgångspunkten för motionärerna har varit att det är positivt om medborgarna tar personligt ansvar för uppgifter också inom det offentliga livet. Nu har utskottet sagt att man har samma positiva grundsyn som motionärerna men hävdar att några av riksdagen särskilt utfärdade riktlinjer för att skapa ett ökat utrymme ändå inte skulle behövas. Här har enligt utskottet parterna att ta ansvaret och se till att sådana här konfliktpunkter undanröjs i den mån de förekommer. Med detta utskottets klart positiva bekännelse till värdet av att sådant ideellt arbete kan förekomma utan att parterna på arbetsmarknaden skall anse sig förfördelade låter jag mig för egen del nöja. Jag tror att detta uttalande skall vara tillräcklig grund för att främja de ideella insatser som arbetsmarknadsutskottet ser som så värdefulla också i dagens samhälle.
Herr talman! Elver Jonsson påstår att vi moderater inte är konsekventa i frågan huruvida vi skall ha lag eller avtal i dessa fall. Om Elver Jonsson granskar våra ställningstaganden i riksdagen under årens lopp, tror jag att han kommer att finna att moderaterna är konsekventa när det gäller den enskildes skydd mot övergrepp från stora organisationer av vad slag det vara må. Vi tvekar inte att slå vakt om den enskilde. Om vi kunnat lita på parterna så mycket som Elver Jonsson uppenbarligen tycks göra nu, hade vi över huvud taget inte behövt MBL.
Herr talman! Poängen i det jag sade till Sonja Rembo var att moderaterna ofta säger sig vara för avtal. Men ta då t.ex. kollektivavtalet om provanställning! Där ville moderaterna gripa in och lagstifta över huvudet på parterna. Jag vill gå så långt att jag påstår att man från moderat håll säger att avtal är bra när det passar vissa intressen men att lag är bra när avtal går andra intressen emot. Det här kan naturligtvis synas vara flexibelt, men knappast konsekvent eller principfast.
Herr talman! Också när det gäller provanställning handlar det, Elver Jonsson, om den enskildes rätt — i detta fall i allmänhet om ungdomars möjligheter att få jobb på arbetsmarknaden. När riksdagen har fattat ett beslut bör det gripa över avtal i den mån beslutet inte kan bli föremål för avtalsändringar, men då brukar riksdagen tala om detta. Nu ser vi konsekvenserna. På många förbundsområden finns avtal som begränsar möjligheterna att tillämpa provanställning under sex månader. Då måste riksdagen slå vakt om sin suveräna rätt att stifta lag i Sverige.
Herr talman! När det gäller de unga och provanställning skedde det en förändring under den förra riksdagsperioden, då en lättnad i reglerna för provanställning infördes —f. ö. i enlighet med vad t.ex. arbetsgivarorganisationerna hade begärt. Den andra punkten som moderaterna tar upp som en besvärlighet gäller turordningsreglerna. Här handlar det om de äldre arbetstagarna. Det finns anledning att slå vakt om just den äldre arbetskraftens möjligheter att så långt som det någonsin går få stå kvar i sin anställning. Det är också ett sätt att slå vakt om den enskilde individen.

Fru talman!

Jag vill först påpeka att jag inte har tagit del av Göteborgsundersökningen. Den har inte offentliggjorts. Jag har dock erfarit att undersökningen inte redovisar skälen till att personerna i fråga har slutat sina anställningar. Den som slutar sin anställning på egen begäran skall avstängas från arbetslöshetsersättning om han eller hon inte kan ange en giltig anledning. Vad som utgör en giltig anledning bestäms av de rättstillämpande insatserna på området, i sista hand försäkringsöverdomstolen. Allmänt kan sägas att det krävs mycket starka skäl för att undgå en avstängning. Det absoluta flertalet av dem som slutar på egen begäran blir avstängda. En avstängning varar normalt ca en månad och motsvarar således en förlust av drygt en månadslön. Detta måste sägas vara ett stort ekonomiskt avbräck för den enskilde. Det är naturligtvis olyckligt om det är så att många väljer att sluta sina anställningar utan att dessförinnan ha försäkrat sig om nytt arbete. Det måste ur både samhällets och den enskildes synpunkt vara bättre att arbeta än att gå sysslolös och uppbära ersättning utan något egentligt krav på motprestation. Jag är för dagen inte beredd att ge ett svar på vad som bör göras åt detta problem. Detta beror främst på att det ännu inte kan sägas föreligga tillräckligt underlag för att göra en bedömning av problemets omfattning. Jag avser dock att uppmärksamt följa frågan vidare och, om det blir anledning, ta lämpliga initiativ.

Fru talman! Jag vill först framföra ett tack för det i huvudsak mycket positiva svaret. Bakgrunden till min fråga är en artikel i Göteborgs-Posten den 8 november, där man kommenterar en utredning inom Metalls avdelning 41 i Göteborg beträffande de 1 981 arbetslösa inom avdelningen den 18 och 19 september i år. Låt mig återge ett par avsnitt ur den aktuella artikeln. ”Av dessa 1981 arbetslösa hade hela 753 slutat sina anställningar på egen begäran.

Ju äldre den arbetslöse är, desto vanligare är ”arbetsbrist” orsaken. I åldersgruppen över 59 år, där det fanns 606 arbetslösa, hade bara tre sagt upp sig på egen begäran. Hela 582 stod däremot utan jobb p g a arbetsbrist. Trots en närmast katastrofal arbetslöshet bland ungdomarna är det alltså ett faktum att en mycket hög andel av dem frivilligt väljer att sluta sina jobb. Metalls utredning ger däremot inte svar på frågan varför de slutar. — Vi vet inte varför de säger upp sig. Om vi vetat det, hade vi publicerat utredningen, säger Göran Johansson, vice ordförande i Metalls avd 41. — —- För några veckor sedan publicerades en liknande utredning från Metalls avd. 30 i Södertälje. Även här var mönstret detsamma. Unga människor väljer arbetslösheten frivilligt. Ombudsman Sven Lindström i Metalls avd. 30 säger till G-P: —- Det verkar som om ungdomarna inte är vana vid monotona och enformiga jobb. De har inte tålamod nog att stanna kvar på ett arbete där de inte trivs. I stället säger de upp sig utan att tänka på konsekvenserna.” Av svaret framgår att arbetsmarknadsministern delar min uppfattning att det är olyckligt för alla parter att ungdomar lämnar en anställning på egen begäran utan att dessförinnan ha försäkrat sig om annat jobb. Fru talman! Jag utgår med anledning härav från att statsrådet kommer att skaffa de här åberopade undersökningarna i Göteborg resp. Södertälje och analysera dem noga samt att statsrådet sedan vidtar åtgärder för att motverka att ungdomar lämnar en anställning, innan de har skaffat annat arbete.

Fru talman! Bengt Wittbom har mot bakgrund av sin uppfattning att det under 1970-talet byggts upp starka hinder för att yngre människor skall kunna komma in på arbetsmarknaden frågat mig vilka förändringar som jag är beredd att vidta för att undanröja dessa hinder. Bengt Wittbom hänför dessa hinder till fyra områden: frånvaron av naturliga ingångsjobb, yrkesutbildning som isolerar ungdomarna från arbetslivet, lagen om anställningsskydd, MBL och andra lagar och avtal samt tillämpning av lagar och avtal. Därutöver nämner Bengt Wittbom snabbt stigande lönekostnader som ett tungt vägande skäl till att ungdomen gradvis har stängts ute från arbetsmarknaden. Låt mig först konstatera att Bengt Wittbom och jag har olika syn på ungdomsarbetslösheten och de grundläggande orsakerna till den. Ungdomsarbetslösheten är ingen ny företeelse. Den har ökat sedan början av 1970-talet. De huvudsakliga orsakerna till den höga ungdomsarbetslösheten är enligt mitt förmenande bl.a. att många enklare arbeten som tidigare innebar inträde på arbetsmarknaden nu har försvunnit. Vidare har den kraftiga lågkonjunkturen som vi drabbats av under ett par år orsakat en total försämring på arbetsmarknaden och därmed en totalt ökad arbetslöshet. Den strukturomvandling som har skett och ökad användning av ny teknik har också fått som följd att större krav ställs när det gäller utbildning och arbetslivserfarenhet. Därför gäller det nu att dels ta till vara ungdomarnas egen initiativkraft att skapa ingångsjobb, dels se till att ungdomarna är så rustade att de klarar av att gå ut på arbetsmarknaden. Den arbetslivserfarenhet som ungdomarna ofta saknar kan i många fall kompenseras med en yrkesutbildning. I detta sammanhang vill jag nämna att regeringen nyligen har föreslagit ett särskilt bidrag för att stimulera inrättandet av nya platser inom gymnasial lärlingsutbildning under återstoden av detta läsår. Detta förslag förväntas leda till att 2 000 nya lärlingsplatser inrättas under våren. Jag vill också här påpeka att en stor del av utbildningen på vissa yrkesinriktade linjer enligt föreskrifter i läroplanen skall vara förlagd till arbetsplats. De övriga punkterna som Bengt Wittbom tar upp är sådant som reglerar anställningar, rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden samt lönefrågor. Med den svenska modellen är det självklart att en stor del av dessa frågor regleras genom avtal mellan arbetsmarknadens parter. Det finns f. ö. inget belägg för att den höga ungdomsarbetslösheten skulle bero på den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Fru talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Arbetsmarknadsministern säger i sitt svar att ungdomsarbetslösheten har stigit sedan början av 1970-talet, och det stämmer. Men det är inte hela sanningen. Ungdomsarbetslösheten har stigit sedan början av 1960-talet. Den har också stigit trendmässigt oberoende av konjunkturutvecklingen, och därför är arbetsmarknadsministerns hänvisning till konjunkturutvecklingens inverkan på möjligheten att lösa grundproblemen inte helt adekvat. Anna-Greta Leijon säger också i sitt svar att vi skall ta till vara ungdomarnas initiativ. Det är helt tydligt, i alla fall för mig, att Anna-Greta Leijon inte riktigt har förstått att ungdomsarbetslösheten inte kan jämföras med övrig arbetslöshet. Det kan den inte, eftersom ungdomarna är betydligt rörligare på arbetsmarknaden, beroende på att flödena av ungdomar är väsentligt större och att ungdomarna har betydligt kortare genomsnittlig arbetslöshet än andra arbetslösa. Det är därför utomordentligt viktigt att de insatser som görs utformas så att ungdomarna finns tillgängliga för att ta de jobb som erbjuds. Det är en grundläggande förutsättning, om vi skall kunna klara uppgiften att hålla ungdomsarbetslösheten nere. Men regeringen gör tvärtom — den tillgriper åtgärder som minskar rörlighet och tillgänglighet och skapar på så sätt en högre ungdomsarbetslöshet än vad som är nödvändigt. Vi kan se vilka åtgärder regeringen hittills har föreslagit och konstatera följande: 1. Regeringen föreslår att de så framgångsrika enskilda beredskapsarbetena skall avskaffas. 2. Regeringen inför ett rekryteringsstöd, som AMS tidigare har varit skeptisk till och som vi också har fått dåliga erfarenheter av, när det använts tidigare. 3. Regeringen driver genom den föreslagna ungdomslagen in ungdomarna i kommunalanställningar. 4. Regeringen har gett upp försöken att klara ungdomsplatserna för 18-19-åringar. 5. Regeringen har en fortsatt negativ inställning till lärlingsutbildning på bred bas, trots de goda internationella och svenska erfarenheterna. 6. Regeringen har inte vågat tala i klartext om ungdomslönernas betydelse. Detta föranleder mig, herr talman, att för det första i vad gäller lärlingsutbildningen fråga arbetsmarknadsministern om hon är beredd att ställa upp för det förslag som moderata samlingspartiet har lagt fram här i riksdagen. Vårt förslag är att utöver de 2 000 platser som regeringen föreslår i sin proposition lägga ut ytterligare 5 000 lärlingsplatser från den 1 januari 1984. Det skulle vara välgörande att få arbetsmarknadsministerns svar på den frågan. För det andra skulle jag vilja fråga arbetsmarknadsministern: Finns det inte skäl — mot bakgrund av att ungdomsarbetslösheten är annorlunda beskaffad än övrig arbetslöshet och mot bakgrund av de stora flödena av ungdomar in och ut på arbetsmarknaden — att börja fundera på om de . åtgärder som nu sätts in är riktigt utformade? Skall insatserna verkligen vara så stora som de är? Hur påverkas ungdomarnas intresse och möjligheter när det gäller att själva försöka skaffa arbete av det faktum att de ofta har beredskapsarbeten, befinner sig i ungdomslag eller är bundna i andra insatsformer?

Fru talman! Först vill jag säga att eftersom Bengt Wittbom har så många olika typer av frågor att ställa, både i den formella, skriftliga frågan och i sin replik, skulle det egentligen ha varit önskvärt med en interpellationsdebatt, så att vi hade haft mer än två resp. en minut för våra inlägg i diskussionen. Så några ord om de förslag som regeringen har lagt fram, eftersom jag tycker Bengt Wittboms inlägg visar att han inte riktigt förstår innebörden av dem. Förslaget om rekryteringsstöd, som innebär att enskilda arbetsgivare skall kunna få ersättning för 50 96 av lönen under en sexmånadersperiod om de anställer arbetslösa ungdomar eller långtidsarbetslösa äldre, har kommit från arbetsmarknadsstyrelsen med starkt stöd av alla arbetsmarknadens parter, såväl LO och TCO som SAF. Gemensamt med arbetsmarknadsstyrelsen gör de bedömningen att 40 000 personer, i första hand ungdomar, kommer att kunna dra nytta av detta stöd varje månad under vintern och våren. Bakgrunden till denna positiva bedömning är naturligtvis att det tack vare regeringens ekonomiska politik, med bl.a. devalveringen, har blivit mera fart i industrin. Det finns förutsättningar för att ungdomarna skall kunna få en bättre chans att få jobb. Med hjälp av rekryteringsstödet kommer den processen att gå fortare. Som också Bengt Wittbom vet skiljer sig det här rekryteringsstödet avsevärt från de åtgärder som vidtogs under de borgerliga åren och som, vilket Bengt Wittbom alldeles riktigt påpekade, inte har fått någon större effekt. När det sedan gäller förslaget om ungdomslag innebär inte detta att ungdomarna skall låsas in i den kommunala verksamheten eller i den offentliga sektorn i övrigt. Förslaget går ut på att vi i stället för att erbjuda passivt kontantstöd skall ge ungdomarna arbete. Den tid de tillbringar i ungdomslaget skall dessutom användas så, att den ger en förberedelse för ett stadigvarande jobb, bl.a. ute på den privata arbetsmarknaden. Den inlåsning som Bengt Wittbom talar om skall alltså inte komma i fråga.

Fru talman! För att anknyta till inlåsningseffekterna vill jag bara konstatera att detta är något som också socialdemokrater nu börjar uttrycka oro över. En ekonom vid högskolan i Örebro, som är socialdemokrat, skrev för några dagar sedan i Örebro-Kuriren: ”De som genomdriver förslaget om ungdomsarbete tar på sig ett mycket tungt ansvar.

Till slut: Jag skulle uppskatta om arbetsmarknadsministern gav mig svar på frågan om ni ställer er bakom det förslag om ytterligare 5 000 lärlingsplatser för nästa år som vi moderater har framfört och för vilket vi också anvisat finansiering? Det skulle enligt erfarenheterna ge ytterligare 95 90 av dessa nya lärlingar riktiga jobb.
Fru talman! Jag skulle vilja be Bengt Wittbom att till den okände socialdemokraten i Örebro förmedla kommentaren, att den nuvarande situationen med mycket hög arbetslöshet, med 12-13 92 arbetslöshet bland ungdomar i 18-19-årsåldern, inte är försvarbar. Vad vi gör är att i stället för att erbjuda ungdomarna ett passivt mottagande av kontantstöd erbjuda dem en samhällsnyttig arbetsuppgift. Jag tror att den socialdemokrat Bengt Wittbom talar om borde precis som vi alla besinna det ansvar vi har för att finna åtgärder som bättre än de nuvarande klarar situationen för ungdomarna. Vi skall noga följa utvecklingen av verksamheten med ungdomslag. Det har vi sagt i propositionen. Om det så småningom behövs justeringar, skall vi göra sådana. Beträffande lärlingsutbildningen vill jag säga att Bengt Wittbom vet lika bra som jag att det är en fråga som sorterar under Lena Hjelm-Wallén. Hon meddelade för några dagar sedan här i kammaren att frågan om lärlingsutbildning diskuteras i budgetarbetet.
Fru talman! Den ”okände socialdemokraten” heter Olle Häggbom, och artikeln är införd i Örebro-Kuriren måndagen den 21 november. Jag rekommenderar arbetsmarknadsministern att läsa den. Den är utomordentligt intressant. Den visar dessutom att en och annan synpunkt som moderata samlingspartiet har drivit under lång tid faktiskt inte är så helt isolerad till moderata samlingspartiet som arbetsmarknadsministern alltid gör gällande. Sedan skulle jag vilja komma tillbaka till frågan om de enskilda beredskapsarbetena. Är det så att arbetsmarknadsministern, trots den diskussion som har utspunnit sig ute i landet kring avskaffandet av de enskilda beredskapsarbetena, i dag här i kammaren står fast vid sitt förslag att avskaffa dem, eller är arbetsmarknadsministern beredd att gå moderata samlingspartiet till mötes och behålla de så framgångsrika enskilda beredskapsarbetena?
Fru talman! Låt mig säga om diskussionen i Örebro-Kuriren att jag inte läst artikeln. Jag är emellertid inte helt säker på att den i detta sammanhang är riktigt relevant. Den beskrivning som Bengt Wittbom nu ger av artikelns innehåll stämmer ju ganska dåligt med förslaget om ungdomslag. Därför är det möjligt att det är andra förslag som har diskuterats som artikeln mer inriktar sig på. När det sedan gäller behandlingen i riksdagen av de olika motioner som föreligger i fråga om enskilda beredskapsarbeten och rekryteringsstöd vet både Bengt Wittbom och jag — Bengt Wittbom förmodligen betydligt bättre än jag — att det pågår diskussioner härom just nu i arbetsmarknadsutskottet. Jag hoppas att utskottet kommer till en enhällig uppfattning på den här punkten. Jag har ingen anledning att i den här debatten närmare kommentera detta.
Fru talman! Artikeln, som jag fortfarande rekommenderar Anna-Greta Leijon att läsa, innehåller en utomordentligt intressant principiell diskussion, som jag anser att vi borde ta fasta på i den fortsatta diskussionen om arbetsmarknadspolitikens utformning för ungdomen. När det gäller lärlingarna kan jag bara konstatera att det här finns en chans att ordna ytterligare 5 000 lärlingsplatser snabbare än till den 1 juli 1984, nämligen till den 1 januari 1984. Den försöksverksamhet som tidigare bedrivits har ju varit utomordentligt framgångsrik, så varför säga nej till detta, Anna-Greta Leijon? När det gäller beredskapsarbeten vet också jag att diskussioner pågår här i riksdagen. Min fråga till Anna-Greta Leijon är då: Har arbetsmarknadsministerns syn på de enskilda beredskapsarbetena förändrats sedan arbetsmarknadsministern lade förslaget om att avskaffa dem på riksdagens bord?
Fru talman! Jag vet visserligen att det är Bengt Wittbom som ställer frågor och har rätt att göra det, inte jag, men jag skulle ändå med anledning av diskussionen om lärlingsutbildning vilja fråga: Har det lagts fram en motion i riksdagen om att nu utöka platsantalet med 5 000? Som jag har fått det berättat för mig finns inte någon sådan motion inlämnad.
Fru talman! Alla känner ju till att en del administrativt krångel ledde till att vi moderater inte lade fram någon motion i samband med proposition 26. Men vi hade tur. Centerpartiet väckte en motion som innehöll ett förslag om att utöka lärlingsutbildningen med 5 000 platser, så vi kunde koppla på den. Det är alltså inte bara ett borgerligt parti som föreslår detta, utan det är två. Vi anvisar också finansiering. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern är positiv till detta förslag och kan ge signaler till de sina i utbildningsutskottet att de bör anta det moderata förslaget. Finansieringen har vi klarat i arbetsmarknadsutskottet.

Fru talman! Ingvar Karlsson i Bengtsfors har frågat mig om jag är beredd att medverka till att extra resurser tilldelas Åmåls kommun. Jag är mycket väl medveten om de svåra problem som finns i Åmål. Situationen för kommunens industri har dock stabiliserats något. Några företag har börjat rekrytera, visserligen i liten omfattning, men detta visar att devalveringen och regeringens ekonomiska politik har haft effekt. Ett annat företag har börjat återanställa tidigare friställd personal och ytterligare ett annat har kunnat ta tillbaka permitteringar. Utvecklingen är alltså på väg åt rätt håll, men fortfarande krävs omfattande insatser från statens sida. För innevarande budgetår har Älvsborgs län tilldelats 210 milj.kr. för beredskapsarbeten. När investeringsarbeten utförs som beredskapsarbete erhåller Åmåls kommun förhöjt tilläggsbidrag. Kommunen har också placerats i stödområde C. ökade resurser inom utbildningens område, rekryteringsplatser, ungdomslag och vissa åtgärder för att främja byggsysselsättningen kommer naturligtvis att främja sysselsättningen även i Åmåls kommun. Enligt regeringens beslut nu i höst om ytterligare medel för tidigareläggningar av investeringar kommer järnvägsleden, bron över järnvägen i Åmål, att kompletteras med en gångoch cykelbana i vinter.

Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på frågan. Anledningen till frågan var den mörka arbetsmarknadssituation som fanns och fortfarande finns kvar i Åmål. När jag ställde frågan i början av oktober var 548 åmålsbor arbetslösa, dvs. drygt 10 96 av antalet sysselsatta i kommunen. Det är en mycket hög siffra. Endast tio kommuner har det värre ställt i vårt land, och då i stort sett endast Norrbottenskommuner. Av de 548 arbetslösa var 243 under 25 år, och 224 hade varit arbetslösa i mer än tre månader. Även i fråga om arbetsmarknadsåtgärder ligger Åmål i topp med ca 400. Den 30 september stod 950 personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden i en kommun på 13 000 invånare. En månad senare var läget i stort sett oförändrat. De öppet arbetslösa hade minskat, men i arbetsmarknadsåtgärder fanns fler. Om vi då gör den intressanta jämförelsen med situationen den 31 oktober 1982 - alltså för ett år sedan — finner vi att en försämring har inträffat. Det var 31 flera arbetslösa i oktober 1983 än i oktober 1982. För ungdomar under 25 år är det hela 62 fler arbetslösa i år än för ett år sedan. Arbetsmarknadsministern säger att regeringens ekonomiska politik haft effekt i Åmåi. Man märker inte den utvecklingen, i varje fall om man tittar på statistiken. Det finns ett mindre varv i Åmål — Åsiverken AB. Därför är Åmål omnämnt i varvspropositionen 1982/83:147. Där konstateras att Åmåls kommun har långsiktiga problem. Det understryks bl.a. av det förhållandet att kommunen har en klart lägre förvärvsfrekvens än samtliga övriga varvskommuner i vårt land. Arbetslösheten var också betydligt högre än för övriga varvskommuner, t.ex. 4,5 gånger så hög som i Stockholmsområdet. Redan i vintras konstaterade man således i regeringen att arbetsmarknadsläget var besvärande. Vad har man då gjort åt detta? Enligt min mening ganska så litet. Man har tidigare lagt en cykelbana och en bro över järnvägen. Det är positivt, men förmodligen ger det inte så där speciellt stor sysselsättningseffekt. Beredskapsarbeten i all ära, men de löser inte Åmåls långsiktiga problem. Det behövs företagslokaliseringar för att suga upp de arbetslösa i Åmål. I avvaktan på detta får man med alla tillgängliga medel försöka finna lösningar. Jag nämnde här tidigare Åsiverken AB — varvet. Man har där i år tvingats att skära ner kapaciteten med 25 26. Att skära ner ytterligare är inte möjligt, eftersom varvet då inte blir funktionsdugligt. Jag vet att arbetsmarknadsministern fått brev från Åsiverken, där det allvarliga läget understryks. Fru talman! Jag vädjar nu till arbetsmarknadsministern att ta ett initiativ och slå ett slag för Åmålsvarvet. Det är någonting konkret som sker i så fall. Inte bara ord utan handling är vad Åmål behöver.
Fru talman! Det är precis så som Ingvar Karlsson i Bengtsfors säger, att Åmåls kommun har ett besvärligt läge. Jag har själv varit där, och jag har fått skrivelser från Åmåls kommun nu under senare tid. Situationen i den här kommunen har länge varit besvärlig. Det har inte förekommit så mycket dramatik, varför förhållandena inte uppmärksammats i tidningarna på samma sätt som på en del andra håll. Däremot är det faktiskt på det sättet att vi nu börjar kunna se litet grand av en ljusning. Som Ingvar Karlsson nämnde har antalet kvarstående arbetssökande minskat från september till oktober med närmare 100 personer. Under samma tid har beredskapsarbetena ökat med 50. Det behövs betydligt mer än ord när det gäller Åmåls kommun. Därför har också regeringen i väsentlig utsträckning både när det gäller beredskapsarbeten och när det gäller andra insatser medverkat till att länet, och därmed också Åmåls kommun, får resurser för att komma över den här besvärliga situationen. Trenden på arbetsmarknaden visar att svensk industri, och därmed också en del företag i Åmåls kommun, kan se fram emot ljusare tider under nästa år. Men insatserna, speciellt i en kommun av Åmåls slag, när det gäller arbetsmarknadspolitiken måste bli mycket stora. Därför kommer vi också i fortsättningen att öka insatserna, t.ex. när det gäller beredskapsarbeten. Den senaste uppgiften tyder på att vi nu är uppe i ungefär 225 beredskapsarbeten. Utan den insatsen skulle situationen vara mycket allvarligare. Jag avser alltså att följa situationen i den här utsatta kommunen också i fortsättningen.
Fru talman! Det står i varvspropositionen att Åmåls kommun har långsiktiga problem. Då tycker jag inte att man endast skall hänvisa till beredskapsarbeten, utan man måste ha en klarare målsättning för att lösa de långsiktiga problemen. Det är kortsiktiga problem man löser med beredskapsarbeten. Jag nämnde Åsiverken. Det är ett varv som varit konkurrensdugligt. Jag nämnde också att arbetsmarknadsministern har fått ett brev från Åsiverken, där man talar om det allvarliga läget. Varför inte gå in och lämna en beställning till Åsiverken? Det skulle i alla fall ge vettiga jobb i Åmål. Det kan minska risken för företaget. Jag tycker att det är någonting som arbetsmarknadsministern bör prioritera. När arbetsmarknadsministern nyligen besökte Dalsland uttalade hon att landskapet inte kunde räkna med extra åtgärder mot arbetslösheten. Regeringens program skulle få fart på industrin, och jobben skulle växa fram. Så löd budskapet då, och så lyder budskapet i stort sett även i dag. För Åmål är situationen lika mörk i dag som den var då. När skall den här berömda vagnen stoppas? Arbetsmarknadsministern sade att läget såg ljusare ut, men ärligt talat är det ju värre i år än det var för ett år sedan. Det kan arbetsmarknadsministern inte bestrida, utan det är så helt enkelt. Jag tror att man håller på att förlora den här vagnen ur sikte i utförsbacken. Jag tror i alla fall att många åmålsbor tror och tänker så. Än en gång, arbetsmarknadsministern: Ompröva beslutet — och tänk då speciellt på Åsiverken! Åmål behöver allt det stöd som går att uppbringa.
Fru talman! Jag vet inte vad det är för beslut som vi skall ompröva — om det är beslutet om vilket stödområde Åmåls kommun skall tillhöra eller om det är beslutet från AMS att Åmåls kommun skall ha högre tilläggsbidrag. I det senare fallet vore det en omprövning i fel riktning. När det gäller Åsiverken ligger det skrivelser i regeringskansliet som bereds f. n. Beredningen är ännu inte färdig, och därför kan jag inte ge besked på den punkten i dag.
Fru talman! Vi skall inte alls ompröva vilket stödområde Åmåls kommun skall ligga i. Den ligger förmodligen rätt där den ligger. Det som arbetsmarknadsministern skall ompröva är den inställning som arbetsmarknadsministern hade i somras, då hon besökte Dalsland och uttryckligen sade att man inte kunde räkna med några speciella åtgärder i landskapet. Det är inget beslut, men i varje fall en yttring som det kanske krävs litet mod att ändra. Jag tar med glädje emot budskapet att Åsiverkens brev ligger i kansliet och skall beredas. Jag hoppas att det får en mycket snabb beredning.

Fru talman! Göte Jonsson har, mot bakgrund av en tidningsuppgift om att en facklig organisation i samband med uppsägningar på grund av arbetsbrist har förordat att uppsägningarna i första hand skall drabba dem som inte är fackligt anslutna, frågat mig om jag avser att föreslå lagstiftning utifrån denna princip. Anställningsskyddslagen är på denna punkt helt klar. Huvudregeln vid arbetsbrist är att arbetstagare med längre anställningstid får behålla sitt arbete framför dem som har kortare anställningstid. Avvikelser från denna regel kan visserligen inom ganska vida ramar göras genom kollektivavtal som träffas eller godkänns på förbundsnivå. I lagens förarbeten sägs emellertid klart att ett kollektivavtal som går ut på att slå ut oorganiserade arbetstagare kommer att sakna rättslig verkan. Denna grundsats har också kommit till uttryck i arbetsdomstolens rättstillämpning. Jag har inte för avsikt att föreslå någon lagstiftning som innebär några ändringar på denna punkt.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på frågan. Jag tycker att det är positivt att statsrådet tar avstånd från sådana tankegångar som jag påtalat — jag tolkar svaret så. Jag skulle redan inledningsvis vilja fråga om statsrådet helt klart är beredd att också moraliskt säga ifrån att det inte får gå till så här i samband med förhandlingar. De redan starka organisationerna får inte sätta sig över en enskild anställd därför att vederbörande inte tillhör en organisation. Vi har tyvärr sett flera exempel på hur man ifrån fackligt håll har försökt att litet grand ta lagen i egna händer och försöka driva sina egna uppfattningar. Vi har haft diskussioner också om frågor som inte direkt gällt lagreglerade företeelser. Jag tycker att det principiellt är utomordentligt viktigt att organisationerna inte heller förhandlingsvägen försöker sätta sig över lagen i olika sammanhang. Trots allt — det har statsrådet sagt i sitt svar också — kan avvikelserna göras inom ganska vida ramar. Man kan däremot gå till förarbetena och få klart för sig att det inte får gå till så här. Man kan ställa frågan: Hur hade situationen varit om arbetsgivare och arbetstagare varit överens om principen att utesluta dem som inte är fackligt anslutna? Jo, givetvis hade den enskilde då haft möjlighet att pröva sin sak inom ramen för de givna lagarna — men vilken styrka har en enskild löntagare i en kommun eller ett företag, om han har både facket och arbetsgivaren emot sig när han skall pröva sin sakliga rätt enligt de givna lagarna? Och hur skulle det se ut t.ex. i ett Fondsverige, där det här förhållandet är ännu mer markant när det gäller ägare och fackliga företrädare? Det är utifrån detta synsätt som jag tycker att frågan är så viktig. Och jag vill än en gång fråga statsrådet om statsrådet är beredd att klart säga ifrån att det inte får gå till så här. Här måste vi se till att man även så att säga ur förhandlingsposition är beredd att följa andan i lagstiftningen. Den svage blir i annat fall den som inte är organiserad, och enligt min uppfattning har de fackliga organisationerna som en ganska viktig uppgift att ta hänsyn till dem som är svaga i samhället.

Fru talman! Jag lämnade riksdagshuset ganska sent i natt, vid halvtolvtiden. Ett av de sista inlägg som jag hörde i debatten, var det som hölls av en av Göte Jonssons partikamrater. Det var ett häftigt angrepp på fackföreningsrörelsen. Tyvärr tycks det vara en av de käraste sysselsättningarna nu att i mycket svepande formuleringar göra angrepp på fackföreningsrörelsen. Jag tycker att det är beklagligt att Göte Jonsson nu sällar sig till den kritiken. Vad är det han menar när han säger att fackföreningarna nu söker ta lagen i egna händer? Om man framför sådana allvarliga anklagelser måste man ha väldigt starka grunder för det. Såvitt jag vet finns det inte exempel på detta i verkligheten. Jag förstår inte heller de följdfrågor som ställs till det här svaret. När det gäller frågan om kollektivavtal som skulle gå ut på att slå ut oorganiserade arbetstagare, är lagen på den här punkten helt entydig och helt klar: Sådana avtal har ingen rättslig verkan. Den enskilde har i det här fallet starkaste tänkbara skydd. Och jag kan försäkra att när löntagarfonderna har fungerat ett tag i det här landet kommer arbetstagarna att ha upplevt att inte ett dugg förändrades på den här punkten, men på en massa andra punkter i samhället blev det litet bättre för arbetstagarna — inte tvärtom.

Fru talman! Först hoppas jag att löntagarfonderna egentligen aldrig skall få chansen att fungera någon längre tid i samhället. Men det är väl någonting som vi får återkomma till. Statsrådet sade att hon inte förstår vad jag menar, när jag angriper de här företeelserna. Hon sade också att vi moderater skulle vara negativa till facklig verksamhet. Jag har tidigare sagt — inte i den här plenisalen, men i den vi var i tidigare — att jag själv har varit fackligt engagerad och att jag inte är negativ till facklig verksamhet. Moderata samlingspartiet är inte negativt till facklig verksamhet. Men vi menar att facklig verksamhet måste äga rum inom ramen för vad som är avsett för facklig verksamhet, och på den här punkten har vi skilda uppfattningar. Då måste vi få ge kritik när vi anser att facket går för långt. Jag tycker att statsrådet själv har belagt vad jag menar, när det nu märks klara tendenser till att man från vissa fackliga håll försöker ta lagen i egna händer. Statsrådet säger själv att lagen är solklar, men ändå för en facklig organisation i samband med förhandlingar fram tankegångar och krav som strider mot lagen på denna punkt. Det kan jag inte tolka på annat sätt än att det är något som jag redovisade tidigare, nämligen tendenser till att man försöker ta lagen i egna händer.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder mot den enligt Pär Granstedt nu aktuella dumpningen av priset på kärnkraftsel. Statens vattenfallsverk har nyligen beslutat om en ny högspänningstariff fr.o.m. år 1984. Beslutet har fattats efter överläggningar med bl.a. Svenska kommunförbundet och Sveriges Industriförbund och efter samråd med statens prisoch kartellnämnd. Tariffen gäller i fem år. Prisökningen under år 1984 är 4 90. Tariffnivån under åren därefter är beroende av vissa prisklausuler. Enligt vattenfallsverket kommer elprisets utveckling under 1980-talet att ligga under eller i nivå med inflationen. Vattenfallsverkets tariffer fastställs av verket och inte av regeringen. Vid utformningen av vattenfallsverkets högspänningstariff har enligt vad jag har inhämtat en utgångspunkt varit verkets totala kostnadsbild. Häri ingår givetvis också kostnaderna för att producera elektrisk kraft i kärnkraftverk. Statsmakterna har fastställt avkastningskrav för vattenfallsverket. Hittills har verket uppfyllt fastställda avkastningskrav. Någon sänkning av avkastningskravet har inte aktualiserats. Regeringen har i olika sammanhang, senast i proposition 1983/84:40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m., deklarerat sin målsättning att nedbringa den svenska inflationstakten till 4 26 under år 1984. Jag kan konstatera att beräkningarna bakom vattenfallsverkets högspänningstariff utgår från bl.a. denna målsättning.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Birgitta Dahl för svaret på min fråga. Jag tycker att svaret ger en ganska glättad bild av verkligheten. Vi vet att de taxor som man har fastställt i vattenfallsverket i utgångsläget med nöd och näppe täcker produktionskostnaderna i de nyaste kraftverken, dvs. kärnkraftverken. Därefter får man räkna med en successiv sänkning av realpriset på kraften under den femårsperiod som det är fråga om. Även om regeringen fortfarande hoppas på att inflationen nästa år skall bli 4 96, är sannolikheten för en genomsnittsinflation nästa år på 4 0 trots allt mycket liten. Det rör sig alltså om en realprissänkning. Den här taxan har också utlöst protester från andra kraftbolag, som tvingas följa med i Vattenfalls prispress och som får ekonomiska svårigheter av den anledningen. Förmodligen är den här taxesättningen företagsekonomiskt riktig, från Vattenfalls sida. Kärnkraftsutbyggnaden har lett till en situation där vi har överskott på el med betydande avsättningssvårigheter. Eftersom de fasta kostnaderna i kraftverken är mycket stora och de rörliga kostnaderna relativt låga, är det lönsamt att sälja kraften även om man inte får full kostnadstäckning — så länge man åtminstone får täckning för de rörliga kostnaderna. Även om prissättningen alltså kan motiveras företagsekonomiskt, är det naturligtvis inte likgiltigt ur energipolitisk synvinkel hur den sker. Vad som händer när man på detta sätt dumpar kraft på marknaden — jag hävdar att det uttrycket är korrekt — är att man bygger upp ett elberoende. Konsumenterna vänjer sig vid att kunna använda elektrisk kraft till en mycket låg kostnad. Man ökar konverteringen till elvärme. Man satsar på olika andra sätt på att använda elektrisk kraft. Vi får alltså ett ökat elberoende. Dessutom försvåras hushållningsinsatser. Åtgärder för att spara energi blir naturligtvis mindre lönsamma ju lägre elpriset är. Vidare blir det svårare att introducera alternativa energikällor, som måste få täckning inte bara för sina rörliga kostnader utan också för investeringskostnaderna. Detta har sammantaget, fru talman, medfört att Vattenfalls prispolitik är ett hot mot kärnkraftsavvecklingen. Regeringen har ansvaret för att säkerställa kärnkraftsavvecklingen. Mot den bakgrunden är den likgiltighet inför problemen som svaret vittnar om förvånande och oroväckande.

Fru talman! Får jag först konstatera att Pär Granstedts intresse för dessa frågor, trots det nu något höga tonläget, inte har gett mig intryck av att vara särskilt stort. Frågesvaret har försenats mer än en månad, därför att Pär Granstedt flera gånger har meddelat att han inte har haft tid att ta emot svaret på överenskommen tid. Dessutom grundar sig Pär Granstedts inlägg på flera punkter på fullständigt felaktiga uppgifter. Produktionskostnaderna när det gäller de senast byggda kärnkraftsblocken rör sig om 14—15 öre/kWh. Det är svårt att beräkna kostnaderna för de två block som ännu inte tagits i bruk och innan tillstånd över huvud taget har givits. Men de beräkningar som man nu kan göra tyder på att kostnaderna blir 17-18 öre/kWh. Jag vill framhålla att priset enligt Vattenfalls högspänningstariff ligger på 15-20 öre. Det täcker alltså väl in kostnaden för kärnkraftselen. Dessutom: Om man i stället för kärnkraftsel skulle behöva ta i bruk våra oljekondensverk i Stenungsund eller i Karlshamn, vilka nu inte behöver användas, skulle produktionskostnaderna där ligga på 30-35 öre. Det är alltså långt ifrån fråga om någon dumpning av kärnkraftsel, utan tvärtom fråga om att pressa priset till nytta för konsumenterna på ett sådant sätt att det väl täcker kostnaderna, och det utgör ett bättre alternativ än att man tar i bruk våra oljekondensverk.
Fru talman! Först till frågan om mottagandet av svaret. Verkligheten är den att jag har fått erbjudande om två tidpunkter under den gångna tiden. Det råkar vara så att även riksdagsmän kan ha besvär med sina almanackor. Statsrådet har ju alltid övertaget, det är statsrådet som väljer vilken tid man skall erbjuda riksdagsmannen att ta emot svaret. Det kan inte alltid vara så att vi har tid vid de tillfällen det finns hål i statsrådets almanacka. Det tycker jag att man skall ha förståelse för. Jag är litet förvånad över att Birgitta Dahl åberopar detta problem i debatten, det tyder på en viss brist på sakargument, måste jag säga. Bristen på sakargument visas också när Birgitta Dahl skall räkna på energipriser. Jag har här uppgifter från Vattenfall om tariffen för nästa år. Den är för 130 kilovolt spänning 15,5 öre exkl. skatt. Av det är 1 öre distributionskostnad. Kvar är 14,5 öre. Produktionskostnaden i kärnkraftsverken ligger omkring 14,5 öre, enligt uppgifter från Vattenfall, och det kan möjligen pressas ner mot 14 öre. Det innebär att man egentligen inte har någon marginal alls. Detta är utgångsläget. Det var precis som jag sade i min replik, nämligen att man i utgångsläget med nöd och näppe täcker produktionskostnaden. Till detta kommer att man har en taxekonstruktion som man själv marknadsför som innebärande reella sänkningar successivt under femårsperioden. Det måste, som jag ser det, innebära att man kommer att underskrida dessa produktionskostnader under femårsperiodens lopp. Den bedömningen har man uppenbarligen också gjort i andra kraftbolag, vilka menar att den här prispolitiken skapar problem. Jag tycker att det hade varit naturligt om Birgitta Dahl hade sett med allvar på de energipolitiska konsekvenserna av att man på detta sätt pressar priset på el för att få ut så mycket el som möjligt, dvs. bygga upp största möjliga elberoende. Men det ser man tyvärr inga tecken på från statsrådets sida.
Fru talman! Med våra tider förhåller det sig inte riktigt som Pär Granstedt vill göra gällande. Efter betydande jämkningar oss emellan kom vi fram till tider vilka Pär Granstedt därefter ändrade vid ett par tillfällen, därför att andra, tydligen viktigare, uppgifter kom emellan. Det är i realiteten bara ett mått på hans intresse för den här frågan. Sedan till sakfrågan: Vi har i det här landet haft en folkomröstning, vars resultat vi har kommit överens om att fullfölja. Det innebär att vi kommer att utnyttja kärnkraften under en övergångsperiod, bl.a. för att minska vårt oljeberoende och för att avveckla kärnkraften för framtiden. Vi har alltså även varit överens om att kärnkraften skall utnyttjas för att minska oljeberoendet och för att pressa samhällets, industrins och hushållens kostnader för energi. Det är en utomordentlig tillgång för Sverige att vi har den lägsta elkostnaden bland industriländerna för såväl industrin som hushållen — en tillgång som det gäller att ta till vara. Regeringens strategi, som vi nu arbetar med, är att se till att vi kan använda den billiga kärnkraftselen på ett sådant sätt att vi också klarar avvecklingen, dvs. får flexibla och utvecklingsbara system för uppvärmningen samt för industrins behov. Vi arbetar med stor kraft för att fullfölja den strategin och har bl.a. i flera propositioner till riksdagen redovisat hur denna strategi bör utformas. Vi återkommer med ytterligare förslag, t.ex. när det gäller den kommunala energiplaneringen. Jag hoppas att centerpartiet och Pär Granstedt då kommer att stödja de förslag som vi lägger fram för att vi skall kunna utnyttja kärnkraftselen på ett riktigt sätt med hänsyn till folkomröstningsresultatet i dess olika avseenden.
Fru talman! Folkomröstningen innebar inte bara att vi skall använda kärnkraften utan också att vi skall avveckla den. Hade det varit så att kärnkraftselen bara ledde till att man ersatte olja med el, då hade problemet inte varit så stort. Men vad som nu händer med den prispolitik som Vattenfall för — och tydligen med regeringens goda minne — är att man försvårar energihushållningsinsatser och försvårar introduktion av nya energikällor, som skall klara vår långsiktiga energiförsörjning. Därmed försvåras också kärnkraftsavvecklingen. Det borde vara naturligt för regeringen att försöka säkerställa att prispolitiken inte får dessa konsekvenser. Men jag tycker mig inte märka någon vilja från regeringens sida i den riktningen.
Fru talman! Kärnkraftsavvecklingen säkerställs genom en riktig elanvändningspolitik och genom den satsning på investeringar i ny teknik som vi med stor beslutsamhet har genomdrivit under det här året och för vilken vi har föreslagit ett nytt program av betydligt större omfattning än vad någonsin någon borgerlig regering med centerns medverkan åstadkom under de gångna sex åren. Att genomföra den politiken utesluter på intet sätt att vi försöker hålla priset på el nere, liksom priserna på andra nyttigheter i människors vardagsliv. Och priset fastställs ju genom en sammanvägning av priset på vattenkraftsel, kärnkraftsel och den oljekondensel som vi skall försöka undvika. Det är därför angeläget att vi håller elpriset nere, samtidigt som vi med andra metoder ser till att klara kärnkraftsavvecklingen.
Fru talman! Ett uttalande kan jag instämma i — att kärnkraftsavvecklingen säkerställs genom riktig elanvändningspolitik. Det var det bästa som statsrådet har sagt i den här debatten, tycker jag. Frågan är bara om det är en riktig elanvändningspolitik med hänsyn till kärnkraftsavvecklingen att dumpa elpriserna så att vi blåser upp ett, vill jag påstå, i stora drag onaturligt elberoende. Det innebär alltså att man använder el till en mängd ändamål där lika väl andra insatser skulle kunna göras, och att man avstår från att vidta hushållningsåtgärder därför att el är så billig. Jag tycker att det borde vara ganska enkelt att inse att man genom att på detta sätt försvåra för alternativa energikällor och för hushållningsåtgärder också försvårar en framtida kärnkraftsavveckling. Det är egentligen inte någon särskilt konstig matematik i detta. När man dessutom i praktiken avpassar prissättningen så att man låter vattenkraften subventionera kärnkraften — för det är förmodligen det som det blir fråga om — är det mycket allvarligt. Det borde vara naturligt att se till att i första rummet prioritera hushållningsinsatser och användning av inhemska energikällor — det som vi långsiktigt skall leva på.
Jag får än en gång erinra om de debattregler som gäller för fråga.
Fru talman! Jag vill bara konstatera att Pär Granstedt bygger sina inlägg på felaktigheter. Det förekommer inte någon dumpning av kärnkraftselen. Det framgick av såväl Pär Granstedts som mina beräkningar, vilka är hämtade från samma källor och därför överensstämmande, att den tariff som tas ut täcker kostnaden även för kärnkraftselen. Vidare är det på intet sätt ett hinder för utnyttjande av ny teknik. Tvärtom förhåller det sig så, vill jag erinra Pär Granstedt om, att värmepumparnas framgångar i Sverige beror på att vi har så låga elpriser. I USA, där elpriset är flera gånger högre, kan värmepumparna inte konkurrera på marknaden i dag. Det finns många fler liknande exempel som jag skulle kunna anföra.
Fru talman! Jag har två gånger talat om vilken beräkning jag har gjort för att komma fram till att det är fråga om dumpade elpriser, nämligen att man i utgångsläget har nätt och jämnt kostnadstäckning och sedan sänker rejält. Det har inte Birgitta Dahl förnekat, och då borde vi kunna vara överens om att man tar ut underpriser under hela kontraktsperioden. Sedan är ju värmepumpen ett unikt exempel, eftersom den drivs just med el. Däremot drivs inte torv med el. Flis drivs inte med el. Vindkraft drivs inte heller med kärnkraftsel utan producerar el. Det är helt klart att alla insatser av den typen bromsas genom de låga elpriserna. Likadant är det i fråga om energisparande åtgärder. De bromsas också. De gynnas inte heller av låga elpriser.
Fru talman! Om Pär Granstedt hade läst litet längre i Vattenfalls beskrivning av hur deras tariffer beräknas, skulle han ha funnit att de vid behov kommer att räknas upp enligt en viss prisklausul. Därigenom täcks det påstående in som Pär Granstedt har gjort och som fortfarande är felaktigt. Vindkraften kan tillgodoräkna sig precis samma sak som annan nytillkommande kraftproduktion, nämligen att vi kan hålla ett genomsnittligt lågt elpris här i landet därför att vi har tillgång till gammal vattenkraft. Om gammal vattenkraft subventionerar något, så är det vindkraft och annan ny typ av kraftproduktion, där kostnaden är mer än dubbelt så hög som för kärnkraftsproduktionen, kanske tre gånger så hög. Även den vattenkraftsutbyggnad som vattenkraftsberedningen har föreslagit kommer att vara dyrare än kärnkraftsproduktionen i de senast byggda verken och kommer att behöva subventionering för genomsnittspriset av den äldsta vattenkraften.
Fru talman! Jag har läst om prisklausulen. Jag har ett antal gånger under debatten också nämnt prisklausulen och konstaterat att den inte motsvarar inflationen utan innebär realprissänkningar. Låt oss alltså vara på det klara med att jag även räknat med prisklausulen i mina bedömningar. Sedan är det intressant att notera att Birgitta Dahl ändå antydningsvis tänker sig att vattenkraften subventionerar andra kraftslag. Det är väl precis vad som händer också med kärnkraften, att vattenkraft går in där och verkar subventionerande. Jag tycker också att det finns anledning att sätta ett litet frågetecken när det gäller kärnkraftens verkliga pris. I Sverige räknar man med ungefär 1,5 öre per kWh för att klara slutförvaring, destruktionskostnader och sådana saker. I USA räknar man numera med 1 cent per kWh, dvs. mellan 7 och 8 öre. Skulle vi ställa samma höga krav i Sverige, skulle kostnadsbilden bli en helt annan.
Fru talman! För det första har Pär Granstedt fortfarande inte bevisat på vilket sätt det skulle vara fråga om dumpning. För det andra är den avgift som tas ut på kärnkraftsel för avfallshanteringen inte ungefär 1,5 öre. Den är 1,7 öre, och det har föreslagits en höjning till 2,1 öre. Vi får se vad regeringens ställningstagande blir. Dessutom finns det ett förslag i oljeersättningspropositionen om att vi skall ta ut en avgift av ytterligare 0,2 öre på kärnkraftselen för att finansiera kostnaderna för bl.a. energiforskning. Jag hoppas att centerpartiet kommer att stödja det förslaget.
Fru talman! Börjar vi inte diskutera petitesser om vi diskuterar ifall det skall vara 1,5 eller 1,7? Jag gjorde en liten avrundning -— jag ber om ursäkt för det; låt oss säga 1,7 öre i dagsläget som bedömning av vad kärnkraftens kostnader innebär. Med de pålägg som Birgitta Dahl här talar om kommer man alltså högre än de 14 eller 14,5 öre som det i dag är fråga om. Skulle vi utgå ifrån de kostnader för slutförvaring och liknande som man räknar med i USA, kommer den här priskalkylen att spricka fullständigt. Jag tror det finns anledning att se om inte de amerikanska bedömningarna av dessa slutkostnader är riktigare än de svenska. Det finns alltså anledning att sätta en rad betydande frågetecken för de kostnadsberäkningar som i dag görs för kärnkraftsproduktionen.

Fru talman! Mot bakgrund av att riksdagen 1974 beslutade att Rommehedslägret av kulturhistoriska skäl skall bevaras har Bengt-Ola Ryttar frågat mig om jag är beredd att ta initiativ för att snarast få en upprustning av lägret till stånd. hög grad är motiverat att försöka bevara lägret för framtiden”. Försvaret borde därvid inte längre kvarstå som huvudman. Utskottet pekade på att stiftelseformen kunde vara lämplig. Regeringen uttalade år 1975 att den var beredd att medverka till att lägret gavs en annan användning och uppdrog åt länsstyrelsen i Kopparbergs län att utreda frågan. Ett omfattande utredningsarbete har bedrivits, där många olika förslag till lösningar har undersökts. Det finns nu ett färdigt förslag från länsstyrelsen. Ärendet är under beredning i regeringskansliet, och jag avser att redovisa mina ställningstaganden i frågan i budgetpropositionen.

Fru talman! Jag tackar försvarsministern för det snabba svaret på min fråga. Jag hoppas att förslaget i budgetpropositionen kommer att innebära att Rommehedslägret rustas upp med det snaraste. Det finns flera skäl till att det bör göras nu. Dels har Kopparbergs län den största byggarbetslösheten i landet f. n. och framtidsutsikterna är inte heller ljusa. Vidare har vi det kulturhistoriska värdet av Rommehedslägret, som försvarsministern också understrukit här. Det är stor enighet om att lägret bör bevaras och komma till användning. Riksdagen behandlade denna fråga senast 1974. Det vore önskvärt om vi inte behövde se fram emot ett tioårsjubileum, utan att åtgärder blir av så snart som möjligt. Rimligen borde försvarsministern ta kontakt med landstinget och Borlänge kommun. De har enats om en lösning för att kunna driva lägret i framtiden. Det är naturligtvis en fråga om pengar, och det är inte gott om sådana i dessa tider. Men det kommer aldrig att bli bättre tillfälle att rusta upp Rommehedslägret, och det kommer aldrig att bli billigare.
Fru talman! Länsstyrelsens förslag innebär att lägret skall användas för kursoch konferensverksamhet. Denna verksamhet skall enligt förslaget drivas av en stiftelse, där Kopparbergs läns landsting och Borlänge kommun skall vara huvudintressenter. En förutsättning för förslaget är att lägret byggs om av staten för ca 35 milj.kr., innan det överlämnas till stiftelsen samt att staten tillskjuter bidrag för inledande driftsunderskott. Det är således rätt långtgående krav man ställer på staten. De måste naturligtvis vägas in i det totala ekonomiska sammanhanget.
Fru talman! Det är långtgående ekonomiska krav, men vi befinner oss ändå i den situationen att staten får gå in med mycket pengar för att klara sysselsättningen i länet. Det är då rimligt att detta mycket arbetsintensiva objekt kommer till stånd.

Fru talman! År 1976 tillkom MBL. Den tillkom för att den grundläggande motsättningen mellan kapital och arbete under 1960-talet och 1970-talets första år på ett dramatiskt sätt blottlades. Utifrån det kapitalistiska systemets nödvändiga behov av vinstmaximering är rätten till arbete, en rättvis fördelningspolitik och demokrati på arbetsplatserna någonting ogörligt. I den dåvarande socialdemokratiska politiken förespeglades att MBL skulle utgöra kronan på verket i arbetslivets förnyelse och skulle ta bort delar av kapitalismens avarter. Olof Palme sade när man beslutade om MBL att det var den största reformen sedan införandet av den allmänna rösträtten. Den hårt uppumpade illusionsballongen punkterades bara ett år därefter. I krisens Sverige visade sig MBL vara en papperstiger när den skulle användas. Vad har det då blivit av medbestämmandelagen? I dess 32 § förutsattes ju att man skulle teckna utvecklingsavtal. Nu är ett utvecklingsavtal tecknat, ett avtal där arbetarna saknar alla partsrättigheter. Enbart klassamarbete under kapitalets ledning står att finna i det avtalet. Fackets roll har under de här åren förändrats. Man har delat upp facket i två kategorier — de som är indragna i MBL-arbetet och de som står utanför. Medlemsdemokratin undergrävs genom MBL-systemets samarbetsorgan. Vad är då utvecklingsavtalet? Som vi från vpk hela tiden har sagt går utvecklingsavtalet i SAF:s fotspår. Jag citerar ur avtalets huvudsammanfattning: ”SAF, LO och PTK vill med detta ramavtal ge uttryck för den viljeinriktning som parterna är överens om när det gäller att utveckla företagens effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft och skapa förutsättningar för sysselsättning, trygghet och utveckling i arbetet.” Som kommentar vill jag säga att den här viljeinriktningen framställs som helt konfliktfri. Vidare kan jag citera ur avtalet: ”Effektiviseringsprocessen kräver en aktiv medverkan från alla som arbetar i företagen, dvs. ledning, anställda och fackliga företrädare.” Den här typen av citat kan mångfaldigas. Alla utgår från att det är kapitalets ledningsprincip som skall gälla. SAF:s mål är att sy in facket i företagens organisation. I avtalet står klart: ”En annan form för medbestämmande är att fackliga företrädare på olika nivåer medverkar i företagets ordinarie linjeorganisation.” Erinrar vi oss då Svenska arbetsgivareföreningens målsättning före MBL:s tillkomst, så var det ökad produktivitet och effektivitet, arbetstillfredsställelse och intresse i balans. Nu har de kommit med. Man har sytt in företaget i intressebalansen. Det betyder att fackföreningens medlemmar kommer att ha mycket litet inflytande över vad som händer i linjeorganisationen; där sitter företrädarna. Utvecklingsavtalet ger en skrämmande vy. Man kan se på det järnbruksavtal som tecknats på Metallsidan, Produktivitetsfrämjande åtgärder. Där fortsätter man klassamarbetet i än mer avancerad form. En del brukar beteckna den här typen av avtal som ”den svenska japaniseringen”. Därmed har alltså SAF fått igenom sin strategi. Den har gått hem, cch man har ställt fackföreningens aktionskraft åt sidan. Men det är inte så att detta är någonting som accepteras rakt upp och ner av fackföreningens medlemmar. Nej, nu när man har gått igenom utvecklingsavtalet undan för undan i konferenser, är det bestående intrycket även i fackförbundspressen att man är mycket besviken på utvecklingsavtalet. Detta ger den fackföreningsaktive ingenting i handen, när han vill utverka arbetarnas rätt på sin arbetsplats. Vi skall komma ihåg att i kombination med denna utveckling driver SAF frågan om chefsrollen, som inte minst moderaterna från den här talarstolen talar sig varma för. Man säger att chefsrollen skall få en ny innebörd. Man skall ”hissa upp” chefens situation. Vad är då syftet? Jo, chefen skall ha hand om företagets övergripande policy, och det är hans uppgift att motivera effektivitet och lönsamhet för alla anställda och försöka sätta upp morötter för de anställda att jobba för företagets mål. Det är den målsättningen den nya chefsrollen egentligen har. Medbestämmandelagen i dagens samhälle ingår i en socialdemokratisk strategi från början av 1970-talet om arbetslivets förnyelse. Den andra delen i denna politik var ekonomisk demokrati. Ser man på vad MBL har gjort för arbetarklassens kamp för att klara dagens och morgondagens problem, kan man se att den är inget nämnvärt stöd för att klara sysselsättningen. Inga investeringar kan tvingas fram den vägen — kapitalet har i dag fullt med likvida medel, så via MBL tvingas det inte fram några pengar. De regionala satsningarna kan inte ske via denna möjlighet, och utlandsinvesteringarna kan knappast stoppas. I fördelningspolitiskt hänseende är inte heller MBL och dess paragrafer till någon större hjälp. Det har varit sjuårav - Nr 32 reallönesänkningar. Arbetsmiljösatsningar kan man inte tvinga fram, fast Torsdagen den det är många fackföreningar som vill satsa mycket hårdare på den sidan, och 24 november 1983 detsamma gäller införande av prestationssystem. MBL ger inte heller facket den maktposition som man förespeglade från början. Vi har haft nedlägg Medbestämmandeningsvågen, totalt utan hjälp av MBL. När man förhandlat färdigt är det frågorm.m. fortfarande företaget som beslutar — i gammal § 32-anda. Vid permitteringar och avskedanden gäller samma sak. När det gäller ny teknik är det också samma sak. Man har bara utvecklingsavtalet, MBL:s förlängning, att lita till. Inflytande över vilken teknik som skall anskaffas och hur den skall användas bromsas effektivt av arbetsköparna, som t.o.m. arbetarskyddsstyrelsen hindrar att skapa ett paraply i fråga om hur tekniken får användas i säkerhetsfrågor. Illusionen om ekonomisk demokrati som komplement till MBL har väl också avslöjats. De urvattnade löntagarfonderna är kronan på verket, som skulle förverkliga denna politik. Den oerhörda maktkoncentration som har avslöjats gör fonderna ingenting åt. Efter 1990 är det ju stopp, och fonderna har det året inte större värde än börsvärdet på Volvo i dag. I perspektivet av dessa två reformer får man väl säga att MBL har gjort ett ganska stort fiasko i förhållande till att man 1976 sade att detta var av lika stort värde som den allmänna rösträttsreformen. Vpk krävde redan 1976 avgörande förändringar i MBL. Vi krävde demokratiska rättigheter på arbetsplatserna. Det var först och främst utvidgad förhandlingsrätt och informationsrätt i alla frågor utan undantag. Det skulle även gälla på koncernnivå. Det skulle inte heller vara möjligt att belägga information med sekretess. Det skulle finnas en lagstadgad strejkrätt, både på lokal och på central nivå. Arbetsköparna skulle inte heller kunna tillgripa lockoutvapnet. Vi föreslog också vetorätt för fackföreningarna i det dagliga arbetet. Vetorätten skulle gälla vid företagsnedläggelse, rationaliseringar, avskedanden och omplaceringar, i alla entreprenadfrågor — inte bara den begränsade del som vetorätten i dag omfattar — samt i dataoch rationaliseringsfrågor. Vi krävde också att fackföreningarna skulle ha rätt att anordna möten på betald arbetstid, alltså på ordinarie arbetstid och inte som nu, enligt utvecklingsavtalet, på övertid. Vi krävde, och kräver i vår motion i år, att forskare skall få anlitas på arbetsplatserna för att utföra uppdrag åt fackföreningarna. Dessa krav tillgodoses inte i det utvecklingsavtal som vi i dag har och är därför lika aktuella som tidigare. Dessa rättigheter för fackföreningarna förespeglades vi 1976. Jag funderar över hur socialdemokrater som var med då känner sig när de i dag jämför de uttalandena och den verklighet som nu råder när det gäller förhandlingsrätten och fackföreningarnas maktposition och möjligheter att göra sig gällande på den enskilda arbetsplatsen. Vilken hjälp har de av lagstiftningen? Arbetsmarknadsutskottet säger att vpk-yrkandena betyder en långtgående omgestaltning av det rättsliga systemet. När nu regeringspartiets repre 27 sentanter skriver under på detta ställer jag mig frågan: Är ni över huvud taget inne på att ge fackföreningarna det understöd som behövs för att de skall kunna hävda sig mot allt aggressivare arbetsköpare och företrädare för dagens högerpolitik? Eller skall regeringspartiet fortsätta att huka sig inför den politiska högervågen? Vi har, inte minst i debatten om detta ärende, fått höra att vi nu måste anpassa oss efter de nya ekonomiska och tekniska förhållandena, dvs. vi skall anpassa oss efter den internationella kapitalistiska krisen. Jag återgav här en fundering från Sonja Rembo. Vad betyder då detta att vi skall anpassa oss? Jo, vi skall tillåta lönsamhet, stora bolagsvinster, börsvinster, en ohämmad exportinriktning och en lönenedpressning. Ny teknik skall användas oavsett hur den långsiktigt inverkar på arbetsmiljön. Jag påminner här om att arbetarskyddsstyrelsens ledning inte ens fått till stånd ett paraplyavtal om teknikens användning. Det sätter sig SAF och arbetsgivarorganisationerna emot. De arbetande skall, enligt moderat politik, betala priset. Alf Wennerfors sade i en tidigare debatt att vinster och bra företag var tryggheten. Men vilken trygghet, när man ser denna aggressiva kapitalism? Moderaterna talar samtidigt om den enskildes rätt. Det gäller, väl att märka, kapitalistens rätt — inte den enskilde arbetarens rätt mot kapitalisten. Arbetarna får aldrig rätt, för de äger ingenting. Arbetarna skall klämmas åt. Svenska arbetsgivareföreningen och de borgerliga utnyttjar nu kapitalismens internationella kris till sin fördel. Vi skall acceptera arbetslöshet, att fördelningspolitiken blir ännu mer orättvis och att makten ligger i ett fåtals händer. Det är det budskap som vi möter. För att man skall kunna bekämpa denna högerpolitik krävs det att arbetarrörelsen har en självständig ideologi och att de fackliga organisationerna inte låter sig fångas upp av systembevarande åtgärder. Sådana ger bara ett illusoriskt medinflytande. Priset är att man accepterar kapitalägarnas fortsatta herravälde. Kapital och arbete kan inte försonas, annat än till priset av arbetarnas underkastelse. Arbetarklassen måste ta upp en självständig kamp med självständiga mål. Dess mål, intressen och värderingar är kvalitativt annorlunda än kapitalets, och det är dessa alternativa, annorlunda och socialistiskt inriktade strävanden som MBL och ett fondsystem skulle främja. Skall nu regeringspartiet även i fortsättningen i vad gäller arbetslivets villkor huka sig inför de attacker som kommer? Om man gör det kommer man i förlängningen att plädera för en falsk försoning mellan kapital och arbete, som innefattas av MBL och utvecklingsavtalet, till direkt nackdel för arbetarklassen i dess kamp för sina närliggande och långsiktiga intressen. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 1 och därmed avslag på alla borgerliga reservationer i detta betänkande.

Fru talman! Jag har för avsikt att i mitt inlägg begränsa mig till den del av betänkandet som rör medbestämmandet i den offentliga sektorn och därmed Det är inget större avsnitt i betänkandet, och det är egentligen inga nya Torsdagen den frågor, men de är principiellt utomordentligt viktiga. Det handlar ytterst om 24 november 1983 vaktslåendet om den politiska demokratin och dess funktionssätt — dess förmåga att fatta beslut och skapa förutsättningar för att lösa problem. För två år sedan debatterade vi i kammaren gränsdragningsfrågor som rörde MBL kontra den politiska demokratin. Riksdagen fattade då ett beslut om att gränsdragningsfrågorna skulle utredas. Detta beslut var föranlett av ett antal motioner. Kommunoch landstingsförbunden hade fått yttra sig med anledning av dessa motioner, och enhälliga styrelser i dessa förbund hade understrukit vikten av att frågorna skyndsamt utreddes. Debatten i kammaren illustrerade ganska uppenbart splittringen inom socialdemokratin. Socialdemokratin markerade med sina reservationer en klar pekpinne mot sina bröder i kommunoch landstingsförbundens styrelser. För ett år sedan hade vi återigen en debatt kring dessa frågor med anledning av några moderata motioner. Då fanns det skäl att till arbetsmarknadsministern ställa frågan när utredningen skulle få sina direktiv och när utredningen skulle kunna komma i gång — den utredning som riksdagen för ett år sedan hade fattat beslut om. Arbetsmarknadsministern meddelade då att hon tillsammans med civilministern, som hade ansvaret för frågorna inom den offentliga sektorn, skulle återkomma. Man återkom mycket riktigt, ungefär fem månader senare, med en regeringsskrivelse, 1982/83:176, där man helt sonika meddelade att regeringen, till skillnad från riksdagen, hade kommit fram till att någon utredning om gränsdragningen mellan de kommunanställdas förhandlingsrätt och den politiska demokratin t. v. inte borde göras.

I motion 1636 av Alf Wennerfors m.fl. understryker vi moderater behovet av att denna utredning, som riksdagen en gång fattade beslut om, kommer till stånd. De argument som vi förde fram för två år sedan och som vann riksdagens bifall äger även i dag sin giltighet. Som skäl för att avstyrka kravet på en utredning anför utskottet att gränsdragningsfrågorna kan lösas genom avtal. Men det fanns exakt samma möjlighet att lösa dem genom avtal för två år sedan. Det var exakt samma förutsättningar. Det oaktat valde riksdagen att fatta beslut om att en utredning skulle göras. Då, för två år sedan, intog den nuvarande civilministern en framskjuten position inom socialdemokratin i landstingsvärlden, och han sällade sig till uppfattningen att en utredning var nödvändig och önskvärd och att den borde bedrivas skyndsamt. Det behöver inte, fru talman, vara någon skam att byta uppfattning. Det kan kanske vara mer intressant att analysera varför man gör det.

Det kan vara intressant för kammaren att få ta del av Lars Ulanders synpunkter på den frågan. I samma motion av Alf Wennerfors begär vi moderater en översyn av tillämpningen av MBL inom statsförvaltningen. Inte minst tillämpningen inom regeringskansliet bör enligt vår mening bli föremål för en översyn. 1981 konstaterade arbetsmarknadsutskottet i sitt betänkande 1981/82:4 att vissa delar av regeringens förhandlingsskyldighet vad avser propositioner varit mindre ändamålsenliga. Det kunde därför, enligt utskottet, ”finnas anledning att i ett längre perspektiv ta upp denna fråga till granskning”. I budgetpropositionen 1982/83:100 aviserade regeringen en översyn av statens förhandlingsråd. Utskottet har tagit fasta på detta, och man utgår då från att det kan bli möjligt att finna lämpliga alternativa organisationsformer för det förhandlingsarbete rådet bedriver. Fru talman! Det går säkert att finna lämpliga former för förhandlingsarbetet, om regeringen behagar bestämma om det. Regeringen delar säkert den uppfattning utskottet tidigare framförde, att vissa förhandlingsformer har varit mindre ändamålsenliga. Mot den bakgrunden blir en ganska naturlig fråga till Lars Ulander: Vad är det som har varit mindre ändamålsenligt? Varför vill — eller vågar — inte regeringen genomföra förändringar som kan göra arbetet i regeringskansliet mer ändamålsenligt och som kan underlätta förhandlingsarbetet där? Socialdemokratin har moderaternas stöd på den här punkten. Om man studerar vår reservation kan man konstatera att det skulle finnas ett brett stöd för förslag till riksdagen i den riktning jag här har talat om. Utskottet skriver litet mer försiktigt i det nu föreliggande betänkandet: ”-——- förändringar i medbestämmandets utformning i regeringskansliet föregås av förhandlingar. Dessa bör vara förutsättningslösa. Det finns därför inga skäl för utskottet att göra några uttalanden om inriktningen av det pågående översynsarbetet.” Det är, fru talman, i sanning en inför regeringsmakten ödmjuk utskottsmajoritet, utan några idéer om på vilket sätt man bör åstadkomma en klarare åtskillnad mellan regeringens funktion som utövare av statsmakten och dess roll som arbetsgivare. Vi moderater menar att det här krävs ett striktare synsätt. Frågorna om gränsdragning mellan personalinflytandet och den politiska demokratin är inga avtalsfrågor, i vilkas behandling regeringen och personalorganisationerna uppträder som likvärdiga parter. Vi anser att gränsdragningsfrågorna bör regleras i lag, vilket framgår av reservation nr 13. Vid en sådan lagreglering bör förhandlingsskyldigheten från regeringens sida begränsas till de områden där regeringen agerar framför allt i sin roll som arbetsgivare gentemot de anställda. Jag vill gärna fråga Lars Ulander: Ser Lars Ulander någon principiell Nr 32 skillnad i förhandlingsarbetet när regeringen representerar statsmakten Torsdagen den gentemot tredje man och när regeringen har rollen av arbetsgivare gentemot 24 november 1983 sina anställda? På vilket sätt bör i så fall denna skillnad ta sig uttryck när det gäller hanteringen av propositioner? Fru talman! Avslutningsvis behandlar utskottet frågan om MBL-förhandlingar i samband med chefstillsättningar. Vår uppfattning är att chefstillsättningarna inom den offentliga sektorn inte skall föregås av förhandlingar enligt 11 § medbestämmandelagen utan endast bli föremål för information. Det finns redan i dag vissa grupper av utnämningar och tillsättningar som i realiteten är undantagna från medbestämmandelagens 11 § och där rättsläget är något oklart. Vi menar alltså att det borde vara till fyllest med en informationsskyldighet från arbetsgivarens sida. Regeringen bör därför enligt vår uppfattning utarbeta förslag till anpassning av lagstiftningen i aktuella delar. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 12, 13 och 15 i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 5.

Fru talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 5 behandlar som bekant 16 motioner och ger ett par besked som är ganska intressanta. Dels ger betänkandet besked om att vpk inte accepterar den form av lagstiftning som vi nu har på arbetsrättens område, och det har för vpk:s del resulterat i en reservation under rubriken Ett nytt arbetsrättsligt system. Dels ger betänkandet ett besked om moderaternas syn på det nuvarande regelsystemet på arbetslivets område. Av de 15 reservationerna har moderaterna 8 egna och 4 tillsammans med ett eller två av de båda andra borgerliga partierna. Det kanske inte är så underligt att de båda ytterflankspartierna minst accepterar den balanserade lagstiftning som vi har. Utmärkande för moderaterna är den negativa inställningen till de fackliga organisationerna och deras arbetsmetoder. Jag kan ta några exempel ur reservationerna: Fackföreningarna försöker genom långtgående åtgärder tvinga in arbetstagarna i de fackliga organisationerna. Fackföreningarna utnyttjar den fackliga vetorätten på ett orimligt sätt. Fackliga organisationer utnyttjar i ökande utsträckning blockadinstrumentet på ett sätt som uppfattas som stötande för rättsmedvetandet. Fackliga funktionärer tvingar ofta under hot om blockad eller annan stridsåtgärd okunniga arbetsgivare att betala skadestånd. Det är naturligtvis inte uppseendeväckande att moderaterna och socialdemokraterna har olika uppfattningar i frågor på arbetsrättens område. Tanken med hela denna lagstiftning var ju att arbetstagarna skulle få ett större inflytande på sina arbetsplatser. Det fick naturligt till följd att arbetsgivarna fick dela med sig av sitt inflytande. Att moderaterna inte har visat någon entusiasm över förskjutningen i inflytandet är endast att konstatera. 31 Moderaternas reservationer speglar en klar uppfattning om MBL. I boken Ett friare Sverige med underrubriken Tio unga moderater om en ny politik för ett bättre Sverige står det att läsa om medbestämmandelagen: Ett stort steg i korporativistisk riktning togs när medbestämmande lagen infördes. Att MBL skapat en bedövande byråkrati och ineffektivitet är i och för sig besvärande. Oviljan att ta hänsyn till den politiska demokratins arbetsvillkor är ändå allvarligare. En av författarna till den här boken har moderaterna placerat i arbetsmarknadsutskottet. Fru talman! I går höll Sonja Rembo ett anförande som var rätt anmärkningsvärt. Hon förde fram anklagelser som var ganska otäcka. Anförandet säger kanske mer om Sonja Rembo än om den svenska fackföreningsrörelsen. Sonja Rembo gav uttryck för ett fackföreningshat som jag aldrig har kommit i kontakt med på arbetsgivarsidan. Tydligen är det högsta mode bland moderaterna att överträffa varandra i nedsättande omdömen om facket. Det skulle vara välgörande om centerns och folkpartiets representanter tog avstånd från Sonja Rembos hatfyllda påhopp. Sonja Rembo bortser från att facket består av enskilda medlemmar, vilkas uppgift är att stödja varandra. Att sätta organisationerna mot medlemmarna är totalt felaktigt. Jag upplever det som en omöjlighet att föra en seriös diskussion med Sonja Rembo i dessa frågor. Jag har bara att säga att det vardagsfackliga arbetet inte har ett dugg med Sonja Rembos redovisning att göra. Det arbetet gäller bl.a. förhandlingar med seriösa företag och motparter, men det finns också mycket företagande — både utanför lagen och i dess utkant — som ställer till mycket elände för de anställda och där de anställda för att inte helt spelas bort måste ha det stöd som fackföreningen ger. Fru talman! Nu till reservationerna. Reservation 1 är en gammal bekant och har diskuterats vid flera riksdagsbehandlingar. Utskottsmajoriteten avstyrker vpk:s motion med konstaterandet att vpk:s förslag innebär en i det närmaste total omgestaltning av det nuvarande regelsystemet. Det kan också konstateras att de flesta förslagen i vpk:s motion inte har stöd hos de anställdas organisationer. Att det sedan finns enskildheter i vpk:s motion som bör övervägas ändrar inte majoritetens inställning till vpk:s förslag. Lars-Ove Hagbergs anförande ger anledning till en liten fundering. Är Lars-Ove Hagberg medveten om att utvecklingsavtalet inte är någon lagstiftning som riksdagen fattat beslut om? Det är ett avtal som tillkommit genom att två parter har förhandlat och kommit fram till ett resultat. Är det då rimligt att den lagstiftande församlingen ger sig in och säger: Ni klarar inte det här, utan detta avtal måste vi upphäva, eftersom det är felaktigt? Jag tror att både kunskapen och förståndet hos de fackliga representanterna är av den arten att man inte behöver gå in med den typen av pekpinnar. I reservation 2 föreslås att ett stycke i betänkandet skall strykas, där utskottet med anledning av vpk-förslag uttalar sympatier för tanken att forskare skall få rätt till tillträde till arbetsplatserna och för förslaget om skadestånd vid brott mot reglerna om fredsplikt. Det är knappast uppseendeväckande att utskottsmajoriteten har samma uppfattning som den senaste arbetsrättsutredningen. Detta fanns också med i föregående års skrivning i samma ämne. Ireservation 3 behandlas arbetstagarbegreppet. Utskottsmajoriteten konstaterar att MBL:s tillämpningsområde skulle minskas om motion 181 skulle bifallas. Om det finns olägenheter i dagens situation, bör dessa klaras av avtalsvägen. Reservationerna 4 och 5 tar upp frågan om medbestämmandets utformning i de mindre företagen. I reservationerna krävs förändringar av nuläget. Jag hävdar att reservanterna grovt överdriver problemen med att informationen från företag går till den lokala fackliga organisationen. Det finns olika uppfattningar om vilken väg som skall användas för att reglera arbetslivet. En uppfattning som omfattas av arbetsmarknadens parter är att förhandlingslösningar är att föredra. Enligt den filosofin borde något lagstiftningsarbete inte vara nödvändigt i den aktuella frågan. Parterna har redan kommit överens om att verka för att klara de frågor som har aktualiserats i motionerna. Utskottsmajoriteten för sin del slår fast att det måste ankomma på arbetsmarknadens parter att avtalsvägen ange de lämpligaste formerna för förhandling och information. I reservation 6 tar moderaterna upp frågan om negativ föreningsrätt. Nya arbetsrättskommittén har behandlat denna fråga i sitt slutbetänkande. Kommitténs slutsats är att lagstiftning inte bör tillgripas i de frågor som reservationen aktualiserar. Utskottets majoritet delar den uppfattningen. Att vidta åtgärder som inkräktar på avtalsfriheten är knappast välbetänkt. I reservationen passar moderaterna på att anklaga de fackliga organisationerna för förföljelse av den halva miljon arbetstagare som inte är fackligt anslutna. Som jag påpekade i början av mitt anförande är detta alltför vanligt från moderat håll. Det skulle vara välgörande om även moderaterna kunde acceptera att arbetsmarknadens parter är seriösa organisationer som är till stor nytta för hela vårt samhälle. I reservation 7 passar moderaterna på att vädra sitt missnöje med den fackliga vetorätten vid anlitande av entreprenör. Vetorätten är, som vi alla vet, omgärdad av regler som ger en enhetlig syn på hur reglerna skall hanteras. Missbrukas vetorätten kan skadestånd utdömas. Det gäller både arbetsgivaroch arbetstagarsidan. Nya arbetsrättskommittén ger inte moderaternas missnöje sitt stöd. Enligt kommittén finns det ingen anledning att vidta några förändringar av denna rättsregel. Dessutom har LO/PTK och SAF i en protokollsanteckning till förhandlingsprotokollet kommit överens om att utvecklingen på entreprenadområdet skall följas aktivt i det nyinrättade rådet för utvecklingsfrågor. Reservationerna 8 och 9 behandlar blockadrätten. Liksom i fråga om vetorätten har nya arbetsrättskommittén gjort en genomgång av de frågor som tas upp i reservationerna. Kommittén föreslår inga förändringar i den gällande lagstiftningen. Av utskottsbetänkandet framgår att det pågår en kartläggning av stridsåtgärder. Det är troligt att en kartläggning kan ge en bättre bild av förhållandena än vad som presenteras i motionen och i reservationerna. Kravet i reservation 10 är, som utskottet konstaterat, inte längre aktuellt och avstyrks därför av utskottsmajoriteten. I reservation 11 fortsätter moderaterna de vanliga anklagelserna mot fackföreningarna. Vanligt är nog tyvärr att alltför många avtalsbrott varken uppdagas eller påtalas. I varje fall borde Alf Wennerfors, som är med i utskottet, känna till gången på en tvisteförhandling. För att ett avtalsbrott skall kunna påtalas krävs ett avtal. Under detta avtals löptid kan ingen annan åtgärd vidtas än skadestånd för avtalsbrott. Om arbetsgivarsidan inte accepterar arbetstagarsidans tolkning av avtalets innebörd, har arbetsdomstolen att avgöra frågan. Om en arbetsgivare har valt att inte tillhöra en arbetsgivarorganisation, är det ett rimligt krav att denne sätter sig ini de olika avtal som är nödvändiga för ett företags bedrivande. Reservationerna 12-15 behandlar medbestämmande på den offentliga sektorn. Kravet på att den av riksdagen begärda utredningen skall omfatta hela den offentliga sektorn förs fram i två reservationer. Regeringens skrivelse 176 tar också upp dessa frågor. Där konstateras att någon utredning nu inte kan ge särskilt mycket utöver vad som redan är känt. Utskottsmajoriteten delar denna uppfattning med de argument som utskottet redovisar i betänkandet. Efter konstaterandet att arbetstagarinflytandet inom den offentliga sektorn måste vara underordnat den politiska demokratin, blir slutsatsen att några nya åtgärder inte är nödvändiga förrän det visar sig att avtalsvägen inte är framkomlig. Vad gäller förhandlingsarbetet i regeringskansliet kommer en översyn av förhandlingsoch informationsarbetet att ske. När det gäller chefstillsättningar gäller också på detta område att avtalslösningarna bör vara ett meningsfullt medel att lösa problemen. Fru talman! Jag yrkar bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande 5.

Fru talman! Det är helt riktigt, Lars Ulander, att vpk inte accepterar nuvarande lagstiftning på arbetsmarknaden. Vi tycker att den är felaktig. Vi kanske tillhör arbetarklassens ytterlighet. Arbetarklassen står mot kapitalet. Den skenfäktning mellan regeringspartiet och moderaterna som ibland äger rum på arenan kanske inte direkt grundar sig på arbetarklassens och kapitalets objektiva motsättningar, utan har med partipolitiska finter att göra. Men mellan arbetarnas objektiva intressen och kapitalets intressen är det en oerhört stor skillnad. När då Lars Ulander, socialdemokrat, facklig företrädare med god förankring i fackföreningsrörelsen, säger att MBL är en balanserad lagstiftning på arbetsmarknaden, blir man förskräckt. Hur kan MBL egentligen vara till hjälp i frågor som sysselsättning, investeringar i ett företag, miljö och kanske regionalpolitiska satsningar i en stor koncern eller då man vill hindra sådana utlandsinvesteringar i de stora multinationella företagen som är direkt skadliga för sysselsättningen? Det kan inte finnas någon som helst balans mellan kapital och arbete därvidlag. Detsamma gäller den fördelningspolitiska sidan. Finns det någon balans när ett avtal på en central nivå har slutits? Nej! Då är de lokala fackliga företrädarna bundna av fredsplikt, även när företagen skall införa ett lönesystem som försämrar arbetarnas villkor. Arbetarna kan inte strejka, för då blir de skadeståndsskyldiga. Man bakbinder den lokala fackliga kampen — genom MBL! Är det balans? Företaget har alla initiativmöjligheter i den delen. Jag kan inte se någon som helst balans i den lagstiftningen mellan kapital och arbete. Och beträffande nedläggningar, permitteringar, avsked och införande av ny teknik gäller samma sak. Jag är mycket förskräckt över att Lars Ulander inte vill ändra på lagstiftningen på avgörande punkter och kanske komma tillbaka till det han själv sade 1976, att det skulle bli stora förändringar jämfört med dåvarande situation. Men det var väl så, Lars Ulander, att det som sades 1976 var illusionsmakeri, som i dag år 1983 avslöjas genom utvecklingsavtalet — som inte är lag men innebär förhandlingar enligt § 32 i medbestämmandeavtalet. Det är vad det handlar om. I samband med medbestämmandeavtalet 1976 sade vpk: Detta syftar till ett avancerat klassamarbete. Nej, sade socialdemokratin, det gör det inte alls — detta skall ge arbetarna makt och inflytande. Jag blir naturligtvis mycket orolig över vad som här sker. När Svenska arbetsgivareföreningen och högerkrafterna är på våldsam offensiv mot varje position som arbetarklassen har, då viker socialdemokratin och Lars Ulander undan från kraven på det stöd som arbetarklassen behöver i den dagliga kampen — och det gör en betryckt. Det kan inte finnas någon balans i det här läget, men för att förändra situationen borde socialdemokratin ändå kräva kraftfulla åtgärder, nu när man har hamnat i regeringsposition igen. Men icke! Här ser man bara ett fortsatt hukande. Socialdemokraterna försöker be om ursäkt för att man över huvud taget vidtar någon åtgärd som riktar sig mot kapitalet, för då minskar lönsamheten och då kan man inte investera. Socialdemokratin försöker hela tiden uppmuntra den kraft som man egentligen är den bestämdaste motståndare till, om man utgår från arbetarklassens synpunkt. Detta är beklagligt, Lars Ulander!

Fru talman! Vad Lars Ulander sade var ungefär vad jag väntat mig. Det var samma reaktion som vi hörde från arbetsmarknadsministern tidigare i dag. Och det är samma reaktion som om jag hade tagit mig orådet före att inför en katolik kritisera påven. I båda fallen odlas ofelbarhetsdogmen. Och det är uppenbart att Lars Ulander inte har lyssnat på vad jag egentligen sade sent i går kväll. Det är självklart att de fackliga organisationerna, som utgör en sådan oerhörd maktfaktor och har ett avgörande inflytande över samhällsutvecklingen, inte kan gå fria från kritik och krav. Och de utslag av facklig verksamhet som jag återgav är högst reella — inte någonting som jag har hittat på. Vi har alla kunnat följa detta i pressen under senare år. Men jag vet också av egen erfarenhet att det ute på arbetsplatserna bedrivs ett idogt fackligt arbete till nytta för såväl medlemmarna som företagen. Det är den verksamheten som vi skall slå vakt om, ge utrymme och utveckla. Jag vill erinra Lars Ulander om att lagen om medbestämmande i stort sett togs i enighet, även om vi hade invändningar på vissa punkter. Det finns plumpar i protokollet — mycket fula sådana. Och jag tror att t.o.m. Lars Ulander innerst inne har svårt att försvara dem. De misskrediterar den fackliga verksamheten och utgör ett hot mot en gynnsam utveckling av näringslivet och vår ekonomi och utgör också ett hot mot demokratin. Därför måste lagstiftaren agera. Jag vill citera vad man sade i Europadomstolen i samband med en debatt om just arbetsrätt och föreningsrätt. Som jag sade i går tolkar Europadomstolen föreningsrätten också som en rätt att stå utanför en förening. Man sade så här: ”Demokrati innebär icke att majoriteten alltid vinner: det måste skapas en balans som tillförsäkrar minoriteten en rättvis behandling och som undviker missbruk av den dominerande positionen.” Jag vill fråga Lars Ulander: Anser Lars Ulander verkligen att de fackliga organisationerna över huvud taget inte får kritiseras? Anser Lars Ulander att det inte finns någonting alls att kritisera; anser Lars Ulander att de fackliga organisationerna är ofelbara?